Fru talman! Lars Sundin har frågat mig om jag avser att föreslå någon ändring i nu gällande bestämmelser om rätten till offentlig försvarare. De nuvarande reglerna om möjligheterna för brottsmisstänkta personer att få offentlig försvarare trädde i kraft den 1 januari 1984. De tillkom mot bakgrund av att domstolarna ansågs ha börjat förordna offentliga försvarare också i situationer när behov av sådana inte förelegat. De nya reglerna innebar en precisering av förutsättningarna för sådana förordnanden. Syftet var att återföra domstolspraxis till vad som gällde tidigare. Självfallet skulle även de nya reglerna ge rätt till offentlig försvarare i alla de fall där det är befogat från rättssäkerhetssynpunkt. Regeringen uppdrog den 23 januari i år åt domstolsverket att utvärdera de nya reglerna. Verkets rapport överlämnades till justitiedepartementet den 1 oktober där de nu bereds. Det är ännu för tidigt att säga om det behövs några lagändringar.

Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Av olika anledningar har detta svar dröjt. Det kunde ha haft det goda med sig att justitieministern kommit med något mer konkret och att han med bestämdhet kunde ha sagt någonting om vad som kommer att stå i budgetpropositionen när den läggs fram i januari. Detta är nämligen en mycket allvarlig fråga. När de nuvarande reglerna om rätten till offentlig försvarare infördes skedde det av statsfinansiella skäl. Det skulle leda till en besparing på 5 milj.kr. Det har det också gjort, men till priset av att rättssäkerheten har gröpts ur. Det är allvarligt att en tredjedel av alla som döms till fängelse i dag inte har offentlig försvarare. Tycker justitieministern att det är tillfredsställande? Jag tycker att detta faktum är alarmerande. Det finns anledning att motionsledes återkomma i denna fråga.

Fru talman! Gunilla André har med hänvisning till vissa uppgifter i massmedia om organiserad förmedling av kvinnor från utlandet till män i Sverige frågat om regeringen är beredd att vidta åtgärder för att stoppa en sådan oetisk kontaktförmedling. Jag vill till en början framhålla att jag är ense med Gunilla André om att den typ av kontaktförmedling som beskrivs i frågan ofta förefaller bedrivas i former som är högst diskutabla från moralisk synpunkt. Gunilla André har jämfört förmedlingsverksamheten med koppleri. Som hon säkert känner till syftar den koppleribestämmelse som gäller sedan den 1 juli 1984 till att motverka olika former av prostitution. Det fordras alltså att den ena parten ger den andra ersättning för en tillfällig sexuell förbindelse. Om det går till så i de fall vi nu diskuterar kan alltså förmedlingen vara straffbar som koppleri. En straffbestämmelse som kanske i vissa fall kan ligga närmare till hands än koppleribestämmelsen är den om sexuellt utnyttjande. Sådant föreligger bl.a. om någon förmår annan till sexuellt umgänge genom att grovt missbruka dennes beroende ställning. Det torde dock mycket ofta förhålla sig så att den förmedlingsverksamhet som Gunilla André avser inte kan stoppas med nuvarande straffbestämmelser. Jag är emellertid inte beredd att ta initiativ till någon ändring av bestämmelserna om sexualbrott på det underlag som jag har för närvarande. Enligt min mening är straffbestämmelser också ett något trubbigt vapen för att komma till rätta med problem av det här slaget. Jag vill peka på att frågeställningen också kan sägas belysa vikten av en omsorgsfull prövning av ansökningar om uppehållstillstånd. Svårigheterna är emellertid uppenbara om kvinnan förnekar att det rör sig om kontaktförmedling av det här slaget. Även om jag alltså för dagen inte är beredd att vidta några särskilda åtgärder på detta område anser jag att det finns anledning att hålla sig noga underrättad om den fortsatta utvecklingen.

Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Då och då uppmärksammas i massmedia organiserad förmedling av kvinnor från fattiga länder till Sverige. Det rör sig om en hantering som inte kan jämföras med seriös kontaktförmedling. Verksamheten och uttalandena visar att kvinnorna betraktas som handelsvara. Drivkraften är förhoppningen att tjäna stora pengar. Många människor har upprörts av detta tillvägagångssätt. Inte minst har kvinnorna reagerat och gett uttryck för solidaritet med de unga kvinnor som så obarmhärtigt blir utnyttjade i en förtvivlad situation. Vi känner oss kränkta som kvinnor. Kvinnor utbjuds utan egenvärde till hugade spekulanter. Vi är tillbaka till de värderingar som rådde på Jesu tid och som han motarbetade, nämligen att kvinnan jämställdes med åsnan, kamelen och vattenbuffeln. Min fråga gällde om justitieministern ville ingripa, eller såg någon möjlighet att ingripa, mot detta förfarande. Som framgår av svaret är justitieministern ense med mig om att denna typ av kontaktförmedling bedrivs i former som är högst diskutabla från moralisk synpunkt. Justitieministern redogör för vilka möjligheter till ingripande som finns. Han säger dock att han anser att det inte finns anledning att göra något just nu men att han kommer att hålla sig noga underrättad om den fortsatta utvecklingen. Jag är tacksam över det beskedet och att frågan uppmärksammats.

Fru talman! Precis som statsrådet påpekar är bakgrunden till min fråga det chockbesked som kom i höstas om att vissa länders regeringar lägger tull på gåvoförsändelser och biståndsmaterial, vilket drabbar deras folk. När svenska hjälporganisationer, Röda korset och missionsorganisationer, samlar in exempelvis barnkläder får de inte bara betala dyr frakt, utan de måste också enligt de nya bestämmelserna betala en kännbar tull. I fallet barnkläder och begagnade kläder ligger tullen på 100 kr. per kilogram enligt de nya bestämmelserna. Tullen på förbandsmaterial ligger på 75-80 kr. och på byggnadsmaterial för skolor och sjukhus på upp till 60-70 20 av värdet. Vad får detta för effekt? Jo, organisationerna kan inte fullfölja sina insamlingar. Pingströrelsen säger: Vi ligger lågt så länge de här bestämmelserna finns. Baptistsamfundet beklagar sig och säger: Fortsätter detta måste vi avstå. Svenska missionsförbundet säger: Vi har löst ut en container med 50 000 kr. i tull. Vi har två stående där vi lämnat 100 000 kr. i bankgarantier, och vi får se hur det hela utvecklas. Norska baptistsamfundet har via sin ambassad tagit upp förhandlingar och tror att de finner en lösning. Nu tackar jag statsrådet Anita Gradin för svaret. Jag tackar alldeles särskilt för den sista meningen, för löftet att regeringen är beredd att agera. Jag utgår ifrån att regeringen agerar direkt, och jag skulle vilja fullfölja med att fråga: När tror statsrådet att organisationer och folkrörelser kan räkna med ett besked i den här frågan, så att det lossnar igen, för folkens skull?

Fru talman! Jag önskar det också. Och jag vill säga att det är värdefullt att statsrådet är så positiv. Jag tror att det hon anfört väl tolkar hela regeringens inställning, min inställning och folkrörelsernas inställning. Dessutom har vi så att säga ambassaden på vår positiva sida. Jag har ett brev med ankomstdatum den 7 oktober där ambassadören i Kinshasa ordagrant säger: ”Detta” — dvs. de nya bestämmelserna ”innebär att import till våra missonärers högst välbehövliga och välsignelsebringande arbeten numera belastas med nog så betungande tullar. Åtgärden har bekräftats i samtal med högsta ledningen för tullverket.” När alla myndigheter vill ha en lösning tycker jag att vi gemensamt skall sätta en press på regeringarna i de länder som infört dessa oerhörda belastningar.

Fru talman! Nic Grönvall har frågat mig vad jag avser att göra åt det oacceptabla förhållandet att en jordbrukare som inköpt sin gård till av lantbruksnämnden fastställt pris och som därefter börjat sin rörelse snart finner att rörelsen blott förräntar halva det kapital som han nedlagt i sin rörelse. De kostnadskrävande överskotten av jordbruksprodukter, som nu ökar bl.a. till följd av de snabbt försämrade världsmarknadsförhållandena, påverkar naturligtvis lönsamheten i jordbruket i negativ riktning. Förräntningen varierar emellertid självfallet från företag till företag. Det är alltid den enskilde jordbrukaren som måste avgöra avkastningskravet och således själv ta den ekonomiska risken vid en investering. Lantbruksnämndens prisprövning vid förvärvstillstånd innebär endast ett godkännande av ett avtal som jordbrukaren själv har träffat. Det är helt nödvändigt att få en bättre balans mellan produktion och konsumtion. Endast på så sätt kan lönsamheten i näringen, som Nic Grönvall frågar om, på ett avgörande sätt förbättras. För närvarande arbetar den s.k. spannmålsgruppen med att söka få fram olika åtgärder för att begränsa överskotten och främja en gynnsammare inriktning av produktionen i jordbruket.

Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för detta svar, som till en början är av mycket god kvalitet. Jordbruksministern tycks nämligen instämma i att det är ett oacceptabelt förhållande att en av vårt lands mest centrala näringar egentligen inte kan existera. Hur man än bedriver denna verksamhet kan man alltså bara förränta ungefär halva sitt kapital, och det är givetvis en situation som vi inte kan leva med. Det är alltså inte alldeles riktigt att säga — som jordbruksministern gör — att det är den enskilde jordbrukaren som skall ta den ekonomiska risken vid investeringen. Detta skulle ju betyda att vi inte längre skulle kunna ha en föryngring och en utveckling av svenskt jordbruk — och det kan vi inte leva med. När det gäller att bedöma lönsamheten hos jordbruket, får man väl ändå operera med två av sidorna, nämligen både kostnadsoch intäktssidan. På kostnadssidan har det på grund av att jordbrukskrediterna är väldigt långa nu blivit så, att många jordbrukare är bundna av kreditavtal med räntenivåer som i jämförelse med dagens är mycket höga. Jag tror att jag kan ge jordbruksministern exempel på fall där jordbrukare som ganska nyligen har startat sin rörelse kanske betalar 4-5 96 över dagens marknadsränta. Jag vill fråga om jordbruksministern inte ser en möjlighet att medverka till att detta stora problem kommer närmare sin lösning. Vi äter snask i vårt samhälle för 5 miljarder kronor, medan överskottsproduktionen på animaliesidan värderas till I miljard kronor. Ser inte jordbruksministern, liksom jag, däri en möjlighet att genom utbildning, påverkan i skolor, etc. och framför allt också genom konsumentrörelserna försöka få den svenske konsumenten att i ökande grad överge snask till förmån för exempelvis svensk filé?
Fru talman! Förvisso vill jag medverka till att vi inte skall bygga upp ett snaskberg här i Sverige — hellre då ett berg av havrekakor, men inte som överskott. Nic Grönvall tar upp de höga räntorna. Utan att ge någon lång förklaring till dessa — vilket tidsramen icke tillåter — vill jag säga att det räcker med att hänvisa till det sena 70-talets ekonomiska politik, som drev fram en nyetablering med de följande utomordentligt höga räntorna. Den nuvarande regeringen har ju gått in med vissa åtgärder för att underlätta situationen för de mest skuldtyngda jordbrukarna. Slutligen: Nic Grönvall gör en jämförelse mellan löntagare och jordbrukare och framhåller att jordbrukaren inte kan ta ut en lön i sitt företag. Självfallet kan han inte det. Jordbrukaren är egen företagare. Vid inkomstjämförelser mellan företagare och löntagare måste man givetvis ta hänsyn till att privatekonomin för en företagare på landet inte alltid helt kan skiljas från ekonomin i företaget. Det belopp en företagare har disponibelt för privat konsumtion och sparande avviker ju vanligen från löntagarens, även vid lika taxerad inkomst.
Fru talman! Vi är fortfarande ense om att detta förhållande är oacceptabelt. Jag tycker att man då inte kan peka finger bara i en riktning. Vi moderater begär inte att samhället skall subventionera näringar. Vi vill att de skall leva på sina egna villkor. Vi kan alltså konstatera att utvecklingen av räntenivån är mycket olycklig på den kapitalmarknad som fastighetsägandet och framför allt jordbruket har att arbeta. Det funnes alltså en resurs tillgänglig för en jordbruksminister som ville vara aggressivt stödjande för den näring han har fått att förvalta. Det mått av framtidsriktad jordbrukspolitik som kommer till uttryck i uppgörelsen med LRF häromdagen tyder på att jordbruksminister Hellström har en sådan syn på jordbruksnäringen och dess svåra problem att vi vågar vänta oss ett aggressivt och aktivt stöd till näringen i framtiden på det sätt som jag här bl.a. har föreslagit.

Fru talman! Stina Gustavsson har frågat mig om anledningen till den ändrade tidsplanen för den samordnade länsförvaltningen och på vilket sätt utvärderingen av försöksverksamheten i Norrbottens län kommer att kunna ligga till grund för riksdagens ställningstagande. Anders Högmark har ställt en liknande fråga till mig. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Utvärderingen av försöket i Norrbotten skall, vilket tidigare redovisats för riksdagen, göras så att en proposition om samordnad länsförvaltning kan läggas fram i god tid före den 1 juli 1989. Denna tidsplan gäller fortfarande. Jag bedömer att förberedelsetiden i Norrbotten och det första året för den nya organisationen där skall ge goda erfarenheter till grund för ställningstagandena i propositionen. I Norrbotten gäller det särskilt frågan om lekmannainflytandet och ledningen och samordningen inom länsstyrelsen. Dessa och andra frågor studeras just nu av statskontoret och länsstyrelsernas organisationsnämnd. Jag vill också nämna att jag efter regeringens bemyndigande förordnat landshövdingen Göte Svenson att vara sakkunnig i departementet för att utvärdera erfarenheterna av arbetet i Norrbottens län och medverka i utarbetandet av en proposition i frågan. Jag räknar således med att i en kommande proposition om samordnad länsförvaltning kunna redovisa dels en fullgod utvärdering av erfarenheterna från den nya organisationen i Norrbottens län, dels annat utredningsmaterial som bl.a. bygger på erfarenheter från andra län där nya samverkansformer prövas.

Fru talman! Jag ber först att få tacka för svaret. Det är klart att man kanske lever i någon form av enfald, även om man har jobbat ett antal år med politiken. Jag trodde nämligen att försöksverksamhet innebar att man genomförde försök och vann en del erfarenheter för att med dessa erfarenheter som grund skriva propositioner eller genomföra någonting. När man går igenom den skriftväxling som sker mellan departementet och länsstyrelserna kan man på ett ungefär tolka känslan i förtroendemannastyrelserna runt omkring i landet — att civildepartementet har inställningen att vad göras skall är allaredan gjort. Jag menar att civildepartementet icke har tillräckligt underlag för att skriva en proposition. Via arbetsgruppen och Göte Svenson begär man in en redovisning av erfarenheterna före den 1 december 1986. Man skriver: ”Arbetsgruppen skall vara färdig med sitt arbete före sommaren 1987. Utvärderingen av försöksverksamheten måste därför i hög grad bygga på de erfarenheter som olika medverkande fått under förberedelsearbetet — — —”. Man har alltså väldigt litet praktiska erfarenheter. Jag frågar mig: Tillmäter inte civilministern erfarenheterna i Norrbotten framöver något som helst värde? Detta skulle vara intressant att få höra. Är det så att det arbete som sker i de andra länsstyrelserna efter den 1 december inte har något värde och inte kommer att vägas in i propositionen? Fru talman! Den reform som civilministern nu tydligen är på väg att genomföra kommer att radikalt minska förtroendemannainflytandet. Det är klart att det är värdefullt att reformera, men det är också viktigt att genomföra en analys av vad eventuella reformer syftar till. Denna finns inte redovisad, och därmed är risken att denna reform blir ett hastverk och ett hafsverk. Det skulle vara intressant att få höra civilministern redovisa ett klart svar på frågan: Vad är det som får civilministern att låta bli att vinna några erfarenheter — och skriva propositionen i förtid?
Fru talman! Jag är något förvånad över Anders G Högmarks och Stina Gustavssons frågor. Det är ju klart redovisat att försöket i Norrbotten skall utvärderas och ligga till grund för senare proposition om samordnad länsförvaltning. Ingenting har ändrats i de förutsättningar som har redovisats för riksdagen. Sedan andra halvåret 1985 har vi inför starten i Norrbotten bakom oss ett års förberedelsearbete, och därefter kan försöksverksamheten pågå under tiden. Det betyder att vi kommer att få fullgoda erfarenheter av Norrbottensförsöket. Till Stina Gustavsson vill jag säga att jag väl känner förhållandena i Kronoberg. Det är bl.a. de synpunkter som har framförts från Kronobergs läns länsstyrelse och vissa andra länsstyrelser som har föranlett den arbetsgrupp som Göte Svenson leder att gå ut till övriga länsstyrelser och be om ytterligare utredningsunderlag för en bedömning inför kommande proposition. Det betyder att riksdagen får dels BD, dels det vidgade erfarenhetsunderlaget.

Fru talman! Låt mig fullfölja Stina Gustavssons frågeställning.

3 I de förslag som finns har man låtit försöksverksamheten omfatta lantbruksnämnden men inte skogsvårdsstyrelsen. I ett län som Kronobergs län, där det råder ett intimt samspel mellan jord och skog, är det fullständigt bisarrt att ha en länsförvaltning som inte omfattar de båda nämnda enheterna. Med andra ord: Det går inte att stöpa hela Sverige i exakt samma form, om man inte har en rammodell som innebär att det finns utrymme för lokal variation. Det vore således värdefullt om man på något sätt analyserade situationen i stället för att påtvinga hela landet en dålig reform.
Fru talman! För det första är tanken inte att vi i dag skall fatta beslut om hur en samordnad länsförvaltning skall se ut, utan meningen med det hela är att riksdagen skall få ett underlag. Norrbottensförsöket är avsett att ligga som grund. Försöksverksamheten i Norrbotten skall emellertid utvärderas, och det betyder att man får möjlighet att ta ställning och vinna erfarenhet. För det andra har vi under resans gång inhämtat just den typ av synpunkter som Anders G Högmark här talar om. Det skulle vara av värde att också inhämta andra synpunkter — jag bortser alltså från de synpunkter som gäller Norrbottensförsöket — när det gäller att lägga grunden till en kommande proposition. Det är detta som föranlett skrivelsen i fråga. Se alltså det här som en breddning av det arbete som pågår när det gäller utredningsunderlaget! Försöket får göras, och i det sammanhanget skall synpunkter inhämtas, vilka skall bearbetas i departementet i vanlig ordning för att sedan föreläggas riksdagen. Först därefter kan vi ta upp en slutlig diskussion om de konkreta frågor som de båda frågeställarna i dag har ställt.
Fru talman! Som jag tolkar civilministerns uttalanden har den grupp som Göte Svenson leder kanske anledning att skicka en ny rundskrivelse exempelvis till de centrala verken. Före den 1 december skall ju dessa svara på den nu aktuella skrivelsen. Lyssna alltså på lantbruksstyrelsen och skogsstyrelsen och ta reda på om man där tycker att det finns speciella skäl att ha en modell som gagnar verksamheten totalt sett och som innebär en öppenhet när det gäller de båda varianterna! Det betyder alltså att man i ett län kan slå samman lantbruksnämnden och länets skogsvårdsstyrelse. Jag vet att detta är en het potatis. Men om man nu skall tala om försöksverksamhet vore det väl rimligt att något avvakta utvecklingen. Jag tolkar välvilligt civilministerns förslag så, att han tar intryck bl.a. av Kronobergsresonemangen och skrivelserna från Kronobergs län och är beredd att föra diskussioner om en något öppnare framtida modell för länsförvaltningen som innebär att inte hela Sverige behöver stöpas i exakt samma form. Det är bra om man kan sälla sig till skaran av stora länsreformskrivare. Men jag är övertygad om att man, om man vill komma upp i Axel Oxenstiernas klass, får fundera litet mera över dessa saker.
Fru talman! Margéö Ingvardsson har frågat mig om regeringen väntar på att männen självmant skall ändra attityd till att använda föräldraförsäkringen, eller om regeringen kommer att föreslå någon förändring i föräldraförsäkringen. Jag vill påminna om att riksdagen så sent som förra året beslutade om nya regler. Ett starkt hinder för män har varit att ersättning inte utgått utöver garantinivån om den ena föräldern varit hemarbetande eller studerande och saknat sjukpenninggrundande inkomst. Med de nya reglerna är föräldrapenningen lika stor som sjukpenningen och oberoende av den andra förälderns sjukpenning. I anslutning till de nya reglerna har riksförsäkringsverket och försäkringskassorna bl.a. bedrivit ett opinionsbildande arbete för att förändra männens attityder till föräldraledighet. Det är tänkt att det arbetet skall fortsätta. Vidare har arbetsmarknadsdepartementet beviljat medel för projekt som syftar både till att uppmuntra fler män att ta pappaledigt och till att få reda på vad som hindrar män att utnyttja sina rättigheter. Jag kommer att fortsätta att stimulera sådana projekt. Männens utnyttjande av föräldraförsäkringen är, som jag ser det, en nyckelfråga i jämställdhetsarbetet. Mot denna bakgrund är det djupt beklagligt att männen inte i större omfattning tar vara på de möjligheter att vara tillsammans med sina barn som föräldraförsäkringen redan i dag ger.

Fru talman! När en familj får barn påverkas arbetsfördelningen i familjen. Vanligen stannar kvinnan hemma under största delen av föräldraledigheten och tar på så sätt redan från början huvudansvaret för barnet och hemmets skötsel. Det mönster som utvecklats under barnets första år i familjens arbetsfördelning fortsätter därefter i de flesta familjer. Jag och många med mig är övertygade om att för att det traditionella mönstret skall kunna brytas och mannen få en chans att på någorlunda lika villkor dela ansvaret för barn och familj måste mannen redan från början förmås att utnyttja sin rätt att genom föräldraförsäkringen vara hemma hos barnet. Det är inte alldeles säkert att det hjälper med olika ”morötter” för att få männen att vara hemma. De förändringar som har gjorts i föräldraförsäkringen sedan 1974 — exempelvis förändring av tiden och bättre ekonomiska villkor — har inte lett till att männen i nämnvärd utsträckning har valt att stanna hemma. Det svåraste arbetet för att uppnå jämlikhet mellan män och kvinnor är förmodligen att ändra attityder och göra upp med fördomar. Fördomarna om vad som är manligt och kvinnligt sitter oftast så djupt att det är befogat med handgriplig påverkan. Det räcker inte med bara information och positiva förebilder. Givetvis är det bra att man försöker ta reda på vad det verkligen är som hindrar männen att utnyttja denna rättighet, men jag tror inte att detta hjälper. Jag undrar hur länge vi skall vänta. Med nuvarande takt kommer vi in på 2000-talet innan en acceptabel fördelning av föräldraledigheten har åstadkommits. Skall vi vänta så länge?

Fru talman! Jag håller med om att nuvarande takt är för låg, även om det i dagarna har kommit färska siffror från riksförsäkringsverket som visar att det har skett en liten ökning. 23 26 av papporna tar någon form av föräldraledigt, och 6 96 av den sammanlagda tiden används av papporna. Det är en liten ökning, men det är naturligtvis en alldeles för ringa andel. Jag tror, precis som Marg6ö Ingvardsson att detta är en oerhört viktig fråga. De erfarenheter som har gjorts av bl.a. den grupp som under arbetsmarknadsdepartementet har arbetat med frågan om mansrollen visar liksom forskningsresultat att män som utnyttjar föräldraledigheten får en större respekt för kvinnorollen, samtidigt som de känner en lättnad över att de har möjlighet att gå tillbaka till sin vanliga mansroll. Men deras respekt för och deras förhållande till kvinnorna har förändrats. Det som ännu inte har förändrats är förhållandet till barnen, och där är det papporna som har något att vinna, nämligen glädjen i att ha kontakt med sina barn.
Fru talman! Jag är övertygad om att Anna-Greta Leijon liksom jag tycker att det är viktigt att männen stannar hemma hos sina barn det första året och att det har betydelse för den fortsatta jämlikheten i familjen. Jag är emellertid inte säker på att vi har samma uppfattning om vilka åtgärder som krävs för att få männen dithän. Om man ser på hur männen hittills har använt föräldraförsäkringen och ser på sambandet mellan inkomster och utnyttjandet av föräldraförsäkringen under de tolv år som försäkringen har funnits visar det sig att det inte enbart handlar om ekonomin utan att det delvis ligger på ett annat plan. Jag är övertygad om att männen behöver en aktiv hjälp i fråga om kvotering av föräldraledigheten för att få en positiv påtryckning att stanna hemma den första tiden. Om föräldraledigheten är kvoterad kan det inte användas mot mannen av arbetsgivaren att det är kvinnofasoner att stanna hemma hos barnet.
Jag får erinra om de regler som gäller vid frågestunder.
Fru talman! Jag hade inte tänkt begära ordet, men eftersom jag ändå fick ordet kan jag göra ett kort inlägg. Jag tror att man kan diskutera metoderna. Mansgruppen, som jag nämnde förut, har gjort det och lagt fram en del förslag, som har varit ute på remiss. Remissammanställningen är nyligen gjord i departementet. Den är så färsk att jag faktiskt inte har hunnit gå igenom den ännu. Jag förutsätter att det som mansgruppen har föreslagit också kommer att diskuteras i de fortsatta överläggningarna om föräldraledigheten. Jag tror egentligen att man inte kommer till rätta med attityder, som det här handlar om, genom handgripligheter utan att vi gemensamt skall förklara varför männen också kan få ut så mycket positivt av att ta ut sin föräldraledighet. Sedan skall vi inte glömma bort att vi ibland också måste påverka kvinnorna. De vill naturligtvis ha, och behöver, en mycket stor del av föräldraledigheten. Jag tror att vi genom att jobba vidare ännu mer aktivt och lyfta fram frågan, bl.a. i diskussioner i riksdagen, kan nå en del resultat.
Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern. Nu fick jag också chansen till ytterligare en replik. Anna-Greta Leijon säger att vi skall fortsätta arbetet med att informera männen om fördelarna med att vara hemma under föräldraledigheten. Det är givetvis bra, men jag är inte övertygad om att det bara är ett informationsproblem. Såvitt jag vet har samhället lagt ned en hel del tid och omsorg på att informera männen om möjligheten att använda föräldraförsäkringen. Vi har informerat männen om deras eget bästa i tolv års tid.

Fru talman! Christer Nilsson har frågat mig vilka planer jag har för den fortsatta utbyggnaden av temaforskningen i Linköping. Hans fråga är ställd mot bakgrund av att denna nyligen utvärderats. Inom regeringskansliet förbereds för närvarande ett treårsprogram för forskningen. Universitetsoch högskoleämbetet har som underlag för detta treårsprogram lagt fram förslag om resursförstärkningar inom högskolan, bl.a. med avseende på temaforskningen i Linköping. UHÄ har också överlämnat en utvärdering av två av temana, som ger en mycket positiv bild av verksamheten. Regeringens ställningstaganden i fråga om bl.a. resurserna för temaforskningen redovisas i det kommande treårsprogrammet för forskningen.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

År 1975 sade dåvarande utbildningsministern Zachrisson i U 68-propositionen att den temaorienterade forskningen i Linköping kan utgöra ett värdefullt komplement till den traditionella forskningsorganisationen i landet. Liknande synpunkter framfördes i en motion 1980/81 av Olof Palme m.fl. Där sade man bl.a. att den temaorienterade forskningen kan ses som en viktig forskningsorganisatorisk innovation i vårt land. Delar av denna temaorienterade forskning har — som framgår av frågan — varit föremål för en utvärdering av en internationell studiegrupp. Utvärde ringen ger temaforskningen ett bra betyg, och det framhålls att verksamheten behöver ytterligare resurser. Nu måste vi se till att den temaorienterade forskningen följer de ursprungliga intentionerna. Jag noterar att utbildningsministern i sitt svar pekar på den positiva internationella utvärderingen. Linköpings universitet planerar också en temaforskning om barns förhållanden. Statsrådet Bodström har i ett tidigare frågesvar — i november förra året — ställt sig positiv till en sådan forskning. Jag hoppas nu att utbildningsministern försöker följa upp sina tankegångar från förra året i kommande regeringsförslag. Linköpings universitet är ungt och har skapat goda kontaktytor mot samhälle, näringsliv och fackföreningsrörelse. Det är i det perspektivet som man skall se temaforskningen. Jag ser med spänning fram mot budgetpropositionen och regeringens forskningspolitiska förslag och hoppas att där kommer att finnas tankar om ökade resurser till den temaorienterade forskningen vid Linköpings universitet.

Fru talman! Birgitta Hambraeus har frågat invandrarministern om han är beredd att se till att inte byråkratin fördröjer flyktingars svenskundervisning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Ett nytt system för svenskundervisning för vuxna invandrare har trätt i kraft den 1 juli 1986. Regelsystemet för fördelning av resurser till kommunerna för den grundläggande svenskundervisningen och riktlinjerna för lärarkompetens har lagts fast av regering och riksdag under våren 1986 . Beslutet föregicks av en omfattande debatt här i kammaren där bl.a. utformningen av statsbidraget ingående behandlades. En av de bärande principerna var att resurserna skulle baseras på nyinvandringen kalenderåret före. Skolöverstyrelsen kan, efter samråd med statens invandrarverk, fördela en del av resurserna till kommuner som enligt avtal tar emot fler flyktingar än föregående kalenderår. Från statistiska centralbyrån har jag inhämtat att antalet nyinvandrade kyrkobokförda under innevarande kalenderår väsentligt överstiger antalet under föregående kalenderår. Ökningen leder enligt det gällande statsbidragssystemet till att resurserna för svenskundervisningen under nästa budgetår kommer att väsentligt överstiga vad som gäller för innevarande budgetår. På det sätt som jag angav i proposition 1985/86:67 kan regeringen då på tilläggsbudget föreslå riksdagen att en del av denna ökning läggs ut redan under innevarande budgetår. Frågan bereds för närvarande inom utbildningsdepartementet. Den nuvarande ordningen för svenskundervisningen medger således att ytterligare resurser kan anvisas redan under löpande budgetår om nyinvandringen visar sig ha ökat. Det är med andra ord fel att, som Birgitta Hambraeus vill göra gällande, någon form av ”byråkrati” skulle fördröja flyktingarnas svenskundervisning.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

När rätt till undervisning föreligger borde man också direkt kunna besluta om att sätta in de timmar som behövs. När det gäller lärarnas kompetens vill jag säga att det naturligtvis är oerhört viktigt att de är kompetenta. Riktlinjerna på området är antagna av riksdagen, men man har visat en stor stelhet vid tillämpningen av kompetenskraven. Jag skulle önska att regeringen gav de verkställande myndigheterna besked om att man något mindre stelt och byråkratiskt och mer smidigt kan låta kunskaper som är väsentliga för arbetet väga upp brister i den formella kompetensen, t.ex. svenska som andra språk; det är mycket få som har det. Jag skulle vilja fråga utbildningsministern: Kan man inte tänka sig att andra kunskaper — inte bara svenska som andra språk — kunde få väga upp brister i den formella kompetensen och ge anledning till en snabb och smidig dispens?

Fru talman! Jag delar Birgitta Hambraeus uppfattning att reglerna bör tillämpas obyråkratiskt. För att visa hur det går till i verkligheten har jag undersökt förhållandena med avseende på Birgitta Hambraeus hemkommun, Orsa. Den kommunen fick i september sina första flyktingar från Iran. Skolöverstyrelsen har redan beslutat att Orsa kommun skall få 419 studietimmar utöver vad kommunen tidigare disponerat för den grundläggande svenskundervisningen i kommunen. Beslutet expedierades i går. Det kunde Birgitta Hambraeus inte veta, men det visar på en obyråkratisk handläggning. De lärare som man i Orsa hade tillgängliga hade inte den föreskrivna kompetensen. Man ansökte om dispens den 13 och 14 oktober, och skolöverstyrelsen beslöt den 24 oktober att ge dispens. Den kunde då inte veta att Birgitta Hambraeus skulle framställa den här frågan.
Fru talman! Jag vill verkligen hjärtligt tacka för tillägget till svaret. Det visar hur viktigt detta frågeinstitut kan vara: När utbildningsministern undersöker förhållandena blir byråkratiska regler inte längre så krångliga, utan det går att fatta beslut snabbt och smidigt. Jag ber att få varmt tacka för att vi har kunnat lösa problemet i Orsa genom utbildningsministerns insatser här. Men självfallet är det inte bara med tanke på Orsa som jag frågat. Det kan finnas flera kommuner för vilka det är viktigt att de myndigheter som har att handlägga dessa frågor får instruktioner om att de inte behöver fördröja handläggningen på grund av krångliga byråkratiska regler.

Fru talman! Nic Grönvall har frågat när regeringen avser att sälja ut statens aktiemajoritet i PK-banken. De förslag som framförts om begränsningar i ägandet av bankaktier syftar till att undvika att banker knyts till vissa ägarkonstellationer inom näringslivet. Dessa frågor behandlas av kreditmarknadskommittén . Problemställningen berör sålunda inte statens ägande i PK-banken. På den direkta frågan vill jag svara att regeringen inte har för avsikt att förslå någon utförsäljning av statens aktiemajoritet i PK-banken.

Fru talman! Jag tackar för svaret, som — det måste jag tyvärr konstatera — är ganska torftigt. Jag utgick i min fråga nämligen från det faktum att chefen för bankinspektionen har sagt att ingen bör äga mer än 10 96 av en affärsbank, och det förbigår statsrådet skickligt genom att inte med ett ord beröra den bakgrunden till frågan. Svaret innehåller emellertid en del synpunkter som jag tycker väl motiverar ytterligare frågor. I det ursprungliga uttalandet från bankinspektionen förra året finns inget tal om att begränsningen i ägandet bara skulle avse ägare ur näringslivet. Jag vill hänvisa statsrådet till bankinspektionens skrivelse till regeringen den 19 september 1985, där man lägger fram ett konkret lagstiftningsförslag som inte alls inskränker begränsningen av ägandet till att gälla näringslivsinstitutioner. Det finns också en annan faktor som är intressant att notera. Vi har ju i dagarna fått en banklagsproposition av gigantisk omfattning. Jag vill fråga statsrådet om inte den innehåller svaret på den fråga som överlämnades till kreditmarknadskommittén i anledning av bankinspektionens tidigare skrivelse. Den lämnades till kreditmarknadskommittén, och har nu föranlett en proposition om banklagstiftning. Nu blir frågan till statsrådet: Har vi därmed inte fått svaret på frågan om ägarbegränsning, och är inte svaret i så fall negativt? I den nya banklagstiftningen finns ju ingen begränsningsregel såvitt gäller aktieägandet i bankrörelser. Till slut vill jag fråga statsrådet Johansson om han delar bankinspektionens uppfattning att ingen får äga mer än 10 96 i en affärsbank. Varför skulle den regeln i så fall inte gälla staten? Gäller inte principen om likhet inför lagen staten? Det finns i den nya lagens första kapitel 17 § ett tecken på att statsrådet inte anser det. Där undantar statsrådet nämligen staten från kreditjävsreglerna. Gäller alltså inte principen om likhet inför lagen staten i bankverksamhet?
Fru talman! Det var ganska många ytterligare frågor. Jag tror att jag begränsar mig till det som har direkt samband med den fråga som jag har besvarat. I den proposition om ny banklag som har lagts fram berörs inte frågan om ägarbegränsning. Den frågan ligger däremot hos kreditmarknadskommittén, enligt de direktiv som har lämnats till kommittén. Där klargörs också vad det gäller, nämligen att om ett bankaktiebolag, genom att dess aktier förvärvas, kommer att ingå i t.ex. en industrikoncern, kan den bankfrämmande industriverksamheten bli överordnad bankens egen verksamhet. Det är, såvitt jag förstår, motivet till att både den gamle och den nuvarande bankinspektören har tagit upp frågan. Vi har menat att denna fråga skall belysas i sin helhet av kreditmarknadskommittén. Jag kommer inte att uttala någon uppfattning i frågan innan vi har det underlaget.
Fru talman! Det gäller just dessa synpunkter som statsrådet nu tar upp, nämligen om risken för att en bankägare på ett otillbörligt sätt gynnar sina egna intressen genom sitt dominerande inflytande över en bank. Den risken kommer till uttryck därigenom att han ger sig själv förmånliga lån. Eftersom statsrådet svarar som han gör måste jag fråga honom: Innebär inte ert ståndspunktstagande i kreditjävsfrågan, så som det är återgivet i den nya propositionen, att ni tar ställning i den här frågan? Där säger ni under vilka omständigheter kreditjäv gentemot ägarintressen föreligger. Man skall äga minst 3 70. Då är man en aktieägare med dominerande inflytande enligt denna proposition. Och så undantar ni staten. Detta leder mig till att upprepa min andra fråga: På vilka grunder anser regeringen att staten är undantagen från svensk civillagstiftning? Varför gäller inte statens ansvar i banklagstiftningen — som för alla andra ägare? Anta att staten, genom PK-banken, hade kunnat köpa upp Götabanken. Skulle då inte lagen gälla staten?
Fru talman! Om PK-banken ägdes av en statlig industrikoncern, Nic Grönvall, vore det parallella företeelser. I övrigt anser jag inte det. Sedan till frågan om den nya banklagen. Den kan inte tolkas så att man därmed har tagit ställning till frågan om ägandet inom bankerna. Om så hade varit fallet hade ju frågan tagits upp där.

Fru talman! Får jag då be statsrådet utveckla sin syn på kreditjäv? Är inte just reglerna om kreditjävregler som syftar till att en aktieägare med dominerande inflytande inte skall tillgodogöra sig bankens tjänster på ett för bankens insättare och intressenter riskabelt sätt? Nu har ni ju i bankrörelselagens 1 kap. 17 § tagit ståndpunkt. Är detta en ståndpunkt som statsrådet avser att ändra inom kort? Är propositionens förslag på den här punkten inte allvarligt menat? Och åter igen. Varför är inte svensk civillag giltig för den svenska staten?

Fru talman! Nic Grönvall har frågat vad jag som ansvarig konsumentminister avser att göra för att jämställa vad han kallar politisk marknadsföring med en näringsidkares marknadsföring av varor och tjänster. Jag avser inte att vidta några åtgärder som syftar till att jämställa politiska budskap med marknadsföring av kommersiell natur.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret, som ju var ungefär vad man kunde vänta sig. Frågan var väl litet för provokativ för att den skulle gå att besvara. Men jag tycker att statsrådet kunde ha kostat på sig att konstatera det utomordentligt viktiga i att politiker inte strör löften omkring sig. Jag skall försöka ge ett exempel på varför jag ställde frågan. Man kan nämligen säga att det finns två sorters politiska budskap. Det ena är den allmänna storskrytarvalsen, som meddelar omvärlden att om min politik vinner gehör kommer alla att bli lyckliga och rikare. Men det finns också en annan typ av politiska utfästelser, som är viktiga, och det är när en betydande politiker ställer ut faktiska löften. Jag skall ge ett exempel på ett sådant faktiskt löfte som har fått förödande konsekvenser. I förra årets valrörelse utfäste finansminister Feldt på ett distinkt sätt att beskattningen av bostadsrättsförsäljningar inom loppet av ett år — redan nästa år, som han uttryckte det — skulle komma att bli sådan som villabeskattningen, vilket innebure att den som sålde sin bostadsrätt skulle få sätta pengarna i en s.k. fond och sedan disponera resurserna för att köpa en annan bostadsrätt. Många människor planerade efter detta och misslyckades, därför att det kommer ju ingen skatteändring för dessa människor. Det har lett till ekonomiskt förödande konsekvenser för enskilda personer. Jag förstår att statsrådet inte tänker gå upp i någon replik, för det lär väl inte ens vara möjligt en gång att göra. Låt mig få avsluta med ett bra och konkret förslag: Se till att konsumentverket ger ut litet färre riktlinjer och omdirigerar sina resurser till att utge förslagsvis en skrift som heter Löfte och bluff, där man går igenom utställda politiska löften och möjligen rekommenderar medborgarna att iaktta stor försiktighet när dessa löften läses och efterföljes.
Fru talman! För det första tycker jag inte att man skall ställa sådana frågor att frågeställaren sedan måste inveckla sig i långa förklaringar till varför frågan har ställts. För det andra vill jag säga att jag har i anslutning till den faktiskt ställda frågan uppfattat det så att det hittills har rått politisk enighet om att den politiska opinionsbildningen skall vara fri. Om Nic Grönvall vill ha till stånd en annan sakernas ordning, bör han, tycker jag, i första hand ta upp frågan inom sitt eget parti.
Fru talman! Skälet till att jag ger mig in i långtgående förklaringar är givetvis att svaret inte innehåller någon som helst antydan om att statsrådet har velat förstå varför man måste ställa sådana här frågor. När jag sedan ägnar mig åt att tala om frågans innehåll, gör jag det inte med utgångspunkt i något slags ofrihet i fråga om politisk propaganda. Jag talar inte om propaganda, utan jag talar om konkret utställda löften. Det är ju illavarslande att när ett statsråd utställer löften, detta leder till att människor gör privatekonomiska dispositioner som sedan medför grava förluster för dem, därför att de litar på löftena. Ett statsråd måste naturligtvis känna sig mycket illa berörd av det fall jag nämnde. Jag har hämtat det ur en statsrådet närstående publikation, nämligen HSB:s tidskrift, där man har begärt försiktighet med löften och, när löften har ställts ut, efterlevnad av dem.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat statsrådet Lönnqvist om han är beredd föreslå förändringar avseende reglerna för Trisslotteriet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Det s.k. Trisslotteriet anordnas av Svenska penninglotteriet aktiebolag. Trisslotteriet introducerades helt nyligen, och lotterna började för första gången att säljas den 29 september 1986. Det är bolaget och dess styrelse som handhar bolagets lotteriverksamhet, inom ramen för det tillstånd för lotteriverksamheten som regeringen utfärdat. Lotteriet i fråga har funnits endast kort tid. Jag är med hänsyn härtill inte beredd att aktualisera någon ändring i gällande regler.

Fru talman! Den här frågan handlar egentligen inte om spel och dobbel utan om principer. 1979 förbjöd riksdagen så gott som enhälligt spel på enarmade banditer. Det var bara moderaterna som var emot förbudet. En fyrstämmig kör radade upp negativa sociala konsekvenser av spelet. Nu, 1986, har staten startat ett spel som är mångdubbelt värre. I morgon bittida kommer man att släppa loss lotter för 90 milj.kr. De kommer att vars slutsålda i morgon kväll. Jag kan bara konstatera att ett gammalt ordspråk åter är aktuellt: när far super är det rätt. Banditerna fanns trots allt till 95 96 på krogar, som är ganska hårt kontrollerade. Triss säljs i dag på 8 000 försäljningsställen — tobaksaffärer, livsmedelsbutiker ”seven-eleven” etc. Jag kan inte förstå konsekvensen i detta: När staten skall tjäna pengar på spel gör det ingenting om människor får sociala problem, när privata företag vill göra det blåser man i stora domedagsbasunen. Jag kan, fru talman, bara konstatera att statsrådet och socialdemokratin har aktualiserat det gamla ordspråket från medeltidens jesuiter: ändamålet helgar medlen.

Fru talman! Göran Ericsson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta i anledning av transportrådets utredning om den framtida taxiverksamheten och om jag avser att för riksdagen lägga fram förslag om skärpta sanktioner för dem som bedriver svarttaxiverksamhet samt när ett sådant förslag kan beräknas föreligga. Först vill jag erinra om att enligt yrkestrafiklagen den som driver yrkesmässig trafik utan tillstånd kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Sanktionen kan alltså bli ganska hård. Som jag nämnde i mitt svar till Göran Ericsson den 24 april i år är problemet svarttaxi svårt att angripa med polisiära metoder, inte minst med hänsyn till de beviskrav som gäller och de resurser som krävs. Den praktiska lösningen som jag såg den var främst att i storstadsområdena — där problemet föreligger — öka tillgången på taxi och på så sätt begränsa utrymmet för svarttaxi. Den utredning som Göran Ericsson avser är transportrådets utvärdering av Taxi-80-systemet. Ett av rådets förslag var där att öka antalet taxitillstånd i storstadsområdena. Det har jag också medverkat till. För några månader sedan gav regeringen efter överklagande ett 60-tal nya tillstånd i Stockholmsområdet. Transportrådets utredning ingår i de överväganden om en avreglering av taxi som med hög prioritet är på gång inom kommunikationsdepartementet. Jag vill i sammanhanget hänvisa till proposition 1986/87:5 om vissa yrkestrafikfrågor som nu behandlas av riksdagen. I övervägandena ingår problemen kring svarttaxi.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag förbryllas dock litet grand över det korta och snäva perspektiv som kommunikationsministern har. Jag hade nog av detta dugliga statsråd förväntat mig ett något vidare perspektiv på denna fråga. Vi har ett problem, fru talman, det är vi ense om. Lösningen på detta problem, liksom på andra problem, bygger inte bara på en åtgärd utan på kombinationen av åtgärder. Kommunikationsministern redovisar framtida åtgärder, innebärande fler taxitillstånd, men han har egentligen inte något att komma med i det korta perspektivet när det gäller att så att säga sanktionera bort ett problem lika väl som man bygger bort ett problem. Fru talman! Detta brott mot yrkestrafiklagstiftningen är inte ett brott bara mot trafiklagstiftningen. Man kan säga att det är ett socialt moralupplösande brott. Vi håller efter yrkestrafikkåren med allehanda avgifter och skatter. Den pressas hårt ekonomiskt i sin rörelse. Samtidigt får förarna se folk i privata bilar ta kunderna framför ansiktet på dem. I denna kammare kommer vi inte så sällan att tala om illegal konkurrens. Jag vill säga, fru talman, att detta är illegal konkurrens upphöjd till 3. Detta är en oerhört osund illegal konkurrens. Det skulle därför kännas tryggt och skönt för droskägarna och åkarna i detta land om staten stod upp bakom deras rygg och genom ytterligare skärpning av sanktionerna i det korta perspektivet visade att man stod bakom de seriösa företagarnas rygg och hjälpte dem med problemet. Jag skulle vilja att statsrådet gick upp i talarstolen och något kommenterade just det korta perspektivet, nämligen sanktioner, stränga sanktioner, mot ett vidrigt brott.
Fru talman! Vi är överens om att det skall finnas sanktioner, och som jag sade är de ganska stränga redan i nuläget. Men när man talar om det korta perspektivet vill jag betona att översynen av taxiverksamheten inte är insatt i något särskilt långsiktigt perspektiv längre. Vi hoppas kunna lägga fram förslag i avreglerande riktning redan 1988. Det skulle då verka underligt om vi nu på något väsentligt sätt förändrade reglerna i fråga om detta. Huvudproblemet är ju att man måste rycka undan grunden för svarttaxiverksamheten genom att se till att det finns tillräckligt många riktiga taxibilar ute i framför allt storstadsområdena — så att alltså underlaget för denna verksamhet försvinner.
Fru talman! Jag får tacka statsrådet ännu en gång. Jag tolkar statsrådets inlägg så, att man nu gör en långsiktig justering av taxitillstånden när man släpper dem fria och folk får etablera sig. Brottslingarna kommer vi aldrig ifrån om vi inte ser till att de får ett kännbart straff. Såvitt jag har kunnat förstå av de uppgifter som jag har inhämtat från polismyndigheter är detta, precis som statsrådet säger, ett svårt problem. Men dessa brottslingar döms också till mycket lindriga bötesstraff. Jag vill gärna säga, fru talman, att denna olagliga verksamhet inte handlar om att köra in en hundralapp e. d. per kväll, utan det rör sig om tusentals, kanske tiotusentals, kronor som inte blir föremål för beskattning och som de seriösa ägarna inte får del av. Det är detta, fru talman, som är det allvarliga. Jag hoppas nu att talet om att något skall hända 1988 också innebär att vi får en skärpning av lagstiftningen i det som jag brukar kalla det korta perspektivet, 1988.

Fru talman! Viola Claesson har frågat mig om järnvägarna på väskusten kommer att rustas upp fr.o.m. budgetåret 1986/87 och om regeringen tänker investera i en motorväg genom Bohuslän. Hon har vidare frågat om hur finansieringen av motorvägen skall ske. I fråga om västkustbanan har en angelägen fortsatt upprustning redan påbörjats enligt den nordiska handlingsplanen för ekonomisk utveckling och full sysselsättning. Dubbelspår kommer att anläggas på tre delsträckor för totalt 255 milj.kr. Finansieringen var ursprungligen tänkt att ske med medel från den nordiska investeringsbanken. Med hänsyn till att det numera är lämpligare att finansiera investeringar över statsbudgeten har regeringen i höst föreslagit riksdagen ett särskilt anslag för ändamålet. I fråga om Bohusbanan är det så att den tillhör riksnätet. Det betyder att banan skall finnas kvar och att det är SJ som har att ta ställning till investeringsbehovet för att en acceptabel trafikstandard skall kunna uppnås. Enligt vad jag har erfarit planerar också SJ vissa investeringar i banan. Vad gäller Viola Claessons fråga om motorvägen mellan Stenungsund och Uddevalla har vägverket på regeringens uppdrag tagit fram en arbetsplan för denna. Arbetsplanen prövas för närvarande av vägverket. Finansieringen av nämnda motorvägsutbyggnad har redovisats av regeringen i kompletteringspropositionen . I denna anges att regeringen avser att utnyttja en särskild ordning, Utlåningsordning för Nordiska Investeringsprojekt . Slutligt beslut om finansieringen av motorvägsutbyggnaden kommer emellertid att fattas först när det finns en fastställd arbetsplan för denna.

Fru talman! Tack, Sven Hulterström, för svaret. Att jag ställde denna fråga beror bl.a. på att jag vet att det i samband med ett seminarium i Falkenberg för en tid sedan kom fram mycket stark kritik från partikamrater till Sven Hulterström mot att de satsningar i Halland på dubbelspår som man skulle ha velat ha där inte gjorts. I budgetpropositionen kunde vi ju läsa precis det som Sven Hulterström här säger, att man skulle göra satsningar på olika områden på Västkustbanan. Det är alltså gamla löften som ännu inte är Det är väldigt bra att dessa satsningar för 255 miljoner ändå görs. Litet märkligt är det kanske att man inte tar emot pengar från Nordiska investeringsbanken. Men som sagt: Flera människor i Västsverige vill ha klart besked om uppbyggnad av dubbelspår. Exempelvis falkenbergsborna är väldigt nyfikna. Beträffande Bohusbanan är det visserligen SJ som skall se till att någonting händer och bestämma om investeringarna. Men jag vet att både SJ-folk och människor i Bohuslän är väldigt intresserade av att få veta om de verkligen har regeringens stöd för fortsatt utbyggnad och upprustning, som verkligen behövs där. Jag undrar också om läget verkligen är så bekymmersamt när det gäller satsningar på järnvägen som ibland görs gällande. 2 miljarder i underskott, som brukar nämnas som ett skräckexempel, är egentligen litet jämfört med satsningar och underskott på järnvägen i andra länder i Europa.
Fru talman! Det är nog ett missförstånd från Viola Claessons sida när hon säger att det kom fram kritik i samband med en konferens i Falkenberg. Den kritik som har funnits kom fram efteråt. Men då gällde det inte, såvitt jag förstår, några gamla löften om att bygga upp dubbelspår i Kungsbacka. Några sådana löften har aldrig givits, utan det handlade om vem som skall finansiera en eventuell dubbelspårsuppbyggnad i Kungsbacka. Riksdagen har ju bestämt att det i fråga om finansiering av sådana investeringar numera skall ske en förhandling och en uppdelning av kostnaderna mellan de lokala trafikhuvudmännen och, som i detta fall, SJ. Sådana förhandlingar pågår fortfarande. De planerna är ännu inte avskrivna, utan man håller fortfarande på att diskutera dem. När det gäller Bohusbanan svarade jag på en fråga i förra veckan att det görs investeringar även där men att det i första hand, som jag sade i svaret, är SJ:s sak att prioritera investeringsplanerna.

Fru talman! Jag vet att det är SJ som skall göra allt detta. Eftersom de 2 miljarder i underskott som SJ har ständigt i debatten beskrivs som någonting alldeles förskräckligt, är jag intresserad av att få veta om Sven Hulterström ser på detta med så bekymrad min som man kan tro ibland när man läser tidningar eller hör uttalanden. En jämförelse med andra länder i Europa, som jag snuddade vid i mitt förra inlägg, ger vid handen att medan SJ i Sverige går ihop till 80—85 26, gör västtyska Bundesbahn det till bara 60—65 90, för att dra en parallell. I Schweiz är det liknande siffror. Det är ju väldigt intressant, för där har verkligen miljödebatten gjort att staterna satsat på järnvägen. Man talar inte om underskottet som så förskräckligt som man gör här i Sverige. Tvärtom ligger den svenska järnvägen jämförelsevis mycket bättre till. Det är viktigt för människorna i Bohuslän och Halland att få veta vad man har att vänta av regeringen i fortsättningen när det gäller satsningar som SJ inte anser sig mäkta med.
Fru talman! Skulle det bli så att SJ kommer att gå med ett underskott i tvåmiljardersklassen om några år — det är ju detta som diskuteras — tycker jag att det låter ganska bekymmersamt. Men jag hoppas att detta inte skall behöva inträffa. Som det är nu finns det inte bara bekymmer utan också glädjeämnen i SJ:s verksamhet. Jag vill bl.a. påminna om att SJ nyligen har fått bemyndigande att investera ungefär 1,7 miljarder kronor i snabbtåg. Det ser jag som en framtidssatsning för SJ:s del. Det finns bekymmer, men det bör inte glömmas bort att det som sagt också finns mycket intressanta framtidsprojekt inom SJ:s verksamhet.
Fru talman! Det är verkligen tacksamt med satsningar på SJ över huvud taget, eftersom bilbranschen och bilindustrin ligger på stenhårt för att få en annan politik till stånd. Vi har i dag fått en broschyr från Bilindustriföreningen, där man jublar över att vägverket visar prognoser på att personbilsbeståndet kommer att öka med ungefär en halv miljon bilar fram till år 2000. Det är ett argument som används av ScanLink-konsortiet och andra för satsningar på framför allt motorvägarna. I det läget är det mycket viktigt att riksdagen och regeringen gör tydliga markeringar till förmån för miljön och för att rädda den skog som vi har bl.a. i Västsverige. Fortsatta satsningar på SJ måste ske.

Fru talman! Inga Lantz har frågat justitieministern om polisen har rätt att tvångsomhänderta barn och skilja barn från dess anhöriga i samband med utvisning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Utlänningslagen ger möjlighet för en handläggande myndighet att ta barn under 16 år i förvar om ”synnerliga skäl” föreligger. Den nu gällande ordningen infördes i samband med en allmän översyn av lagen år 1984 efter förslag från invandrarpolitiska kommittén . Av motiven till lagen framgår att sådana ”synnerliga skäl” kan föreligga t.ex. i samband med verkställigheten av ett avlägsnandebeslut. Det är dock klart uttryckt att det endast är i undantagsfall som denna möjlighet får användas. Av motiven framgår också att man bör undvika att skilja familjemedlemmar åt. Ibland kan dock myndigheterna ställas inför en situation där en familj splittras genom att någon eller några av medlemmarna håller sig undan. Lagen är restriktiv när det gäller förvarstagande av barn. Mot bakgrund av vunna erfarenheter har det dock visat sig att det är angeläget att ytterligare stärka skyddet för barnen, särskilt för de yngre barnen. Jag har därför redan aviserat att bestämmelserna skall ses över. Det är möjligt att lagen kan göras tydligare och att motivuttalandena kan utformas på ett klarare sätt. Det får enligt min mening inte råda någon tvekan om att samhället skall ge barnen ett så starkt skydd som möjligt.

Fru talman! Jag skall be att få tacka för svaret. Ett litet barn på 16 månader arresteras av ett stort antal beväpnade poliser och placeras i häkte, bevakat av ett vaktbolag, Svensk Schäferhundvakt. Polisen tycker att det är ett riktigt tillvägagångssätt. Och ingen officiell person har heller hittills sagt att polisens handläggning var felaktig. Det sägs inte heller i det svar som jag får i dag. Jag har ju frågat justitieministern om polisen har gjort fel eller inte, och nu har en annan officiell person, nämligen invandrarministern, möjlighet att säga att det var ett felaktigt handläggningssätt. Anledningen till arresteringen var enligt polisen att man trodde att man skulle kunna få tag på föräldrarna på detta sätt. Man kidnappar alltså en sexton månader gammal flicka för att på så sätt kunna idka utpressning mot föräldrarna. Det är otroligt att något dylikt kan hända i vårt land. Visserligen har hela flyktingpolitiken skärpts, men aldrig tidigare har någonting sådant här skett — åtminstone inte som jag har vetskap om. Jag tolkar Georg Anderssons svar så, att lagen skall ses över, för att liknande ingrepp, gripanden och arresteringar inte skall få förekomma i fortsättningen och att den kränkning av det allmänna rättsmedvetandet som har gjorts inte inträffar en gång till. Men, Georg Andersson, vad skall vi göra med den fyraåring som sedan tre veckor tillbaka också sitter på Vistagården, bevakad av Svensk Schäferhundvakt? Regeringsrätten har sagt att det rör sig om ett olagligt frihetsberövande. Men ändå är i denna minut och sedan den 23 oktober den här fyraåriga flickan placerad på Vistagården, visserligen tillsammans med sin mor men i en miljö som absolut inte är lämplig för henne. Det har också visats att hon har tagit skada. Vad skall vi göra åt detta fall, Georg Andersson?
Fru talman! Det är angeläget att betona att det inte ankommer på mig som medlem av regeringen att ingripa i olika myndigheters handläggning av enskilda ärenden. Regeringen har att utarbeta en övergripande politik inom samhällslivets alla områden. Det sker genom att regeringen utfärdar förordningar och lägger fram lagförslag. Regeringen utarbetar också motiv till bestämmelserna. De skilda myndigheterna har sedan att självständigt tolka dessa bestämmelser. Om regeringen vill att myndigheterna skall ändra sitt agerande, skall det ansvariga statsrådet verka för att bestämmelserna ändras. Som framgår av mitt redan lämnade svar avser jag att nu se över bestämmelserna om förvarstagande av barn.
Fru talman! Jag är glad över att denna översyn kan komma till stånd. Men det finns enskilda fall — och båda de här peruanska flickorna är exempel på sådana — som reser fundamentala frågor om huvudlinjen i en viss politik. Jag menar att de politiskt ansvariga faktiskt måste ta sitt politiska ansvar. Det är ju trots allt regeringen och invandrarministern som ytterst har detta ansvar. Det är fegt att inte kunna medge att ett fel har begåtts, när så uppenbarligen är fallet. Det hjälper inte med lagar och konventioner för att garantera flyktingar skydd mot kränkande och inhuman behandling om inte de som ytterst handlägger ett ärende — i detta fall polisen — också visar en mänsklig hänsyn och ett mänskligt förnuft. När polisledningen försvarar detta tillvägagångssätt — arresteringen — signalerar man ju till poliser i andra delar av landet att det går att göra på det här viset. Det hade därför varit viktigt och betydelsefullt om invandrarministern hade kunnat ta avstånd från det sätt på vilket polisen har agerat i det här fallet.
Fru talman! Det är mycket viktigt att ändå ha klart för sig att regeringen tar det politiska ansvaret genom att utforma och lägga fram lagförslag och utfärda förordningar. De ärenden som Inga Lantz nu vill föra upp till diskussion är jag i det här sammanhanget förhindrad att ingripa i och uttala mig om. Det konkreta ärende som Inga Lantz tar upp handläggs för närvarande av statens invandrarverk. I övrigt kan jag som sagt inte nu kommentera ett enskilt ärende.
Fru talman! Det är ändå invandrarministern som har det yttersta ansvaret för att — som i det här fallet — barn inte far illa i Sverige. Skall vi fortsätta att behandla barn på det här viset? Är det ett riktigt sätt att behandla barn? fallet med den här fyraåriga flickan. Hon får gå ut trettio minuter per dag, bevakad av fyra vakter. Det är en hårresande behandling av barn i vårt land. Det sker missgrepp på missgrepp. Det är inte första gången som man har satt barn i arrest när det gäller flyktingfamiljer. Det måste klart sägas ifrån att vi inte skall ha det så här. Lagen talar om synnerliga skäl, och riksdagens beslut innebär ett principiellt förbud mot att sätta barn i arrest. Ändå förekommer det. I denna minut sitter den här fyraåriga flickan i förvar. Jag vet att vi inte här kan ta upp ett enskilt fall, men detta fall visar ju att något måste göras och att det måste göras snabbt. Det måste gå signaler från regeringen till polisen att polisen inte får göra på det här sättet.

Fru talman! Hugo Hegeland har frågat justitieministern om regeringen har infört en ny praxis när det gäller behandlingen av ansökningar om upphävande av utvisningsbeslut rörande personer dömda för grova narkotikabrott. Frågan har ställts mot bakgrund av ett inhibitionsbeslut som nyligen meddelats i ett enskilt ärende. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag är förhindrad att här i riksdagen kommentera ett enskilt ärende. Inhibition innebär att verkställigheten inställts i avvaktan på ett slutligt beslut i ärendet. Ett sådant tillfälligt beslut innebär inget slutligt ställningstagande. Avsikten är endast att möjliggöra en omsorgsfull prövning av en ny ansökan eller av andra nytillkomna omständigheter. Man kan inte dra slutsatsen att en ny praxis införts bara därför att ett inhibitionsbeslut meddelats.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för försöket att svara på min fråga. Jag harinte bett statsrådet att kommentera ett enskilt ärende, så den upplysningen är helt överflödig. Sedan säger statsrådet: ”Inhibition innebär att verkställigheten inställts i avvaktan på ett slutligt beslut i ärendet. Ett sådant tillfälligt beslut innebär inget slutligt ställningstagande. Avsikten är endast att möjliggöra en omsorgsfull prövning av en ny ansökan — — —.” Det kan betyda tre saker: Antingen har regeringen slarvat då ansökan först kom in, eller har regeringen sedan slarvat med den omsorgsfulla prövning som är föreskriven, eller också har nya omständigheter tillkommit. Det finns alltså en ansökan om att slippa utvisas från riket från en person dömd för narkotikabrott till sju års fängelse plus utvisning för alltid från Sverige. Han begär nåd, regeringen säger nej, dvs. avslår ansökan. Efter åtta dagar kommer ansökan in på nytt utan att, såvitt familjen vet, något nytt har tillkommit i ärendet. Statsrådet säger i svaret: ”Avsikten är endast att möjliggöra en omsorgsfull prövning av en ny ansökan eller av andra nytillkomna omständigheter.” Då ansökan fortfarande bara gäller uppskov med verkställigheten måste regeringen ha slarvat med denna omsorgsfulla prövning. Eftersom det från den sökandes sida inte har tillkommit några nya omständigheter — han har ju bara begärt uppskov med verkställigheten — måste nya omständigheter ha tillkommit från något annat håll. Det är det man tycker är väldigt konstigt. Det är naturligtvis riktigt att man inte kan dra slutsatsen att en ny praxis införts bara därför att ett inhibitionsbeslut meddelats. Det är just därför att man inte kan dra den slutsatsen bara efter ett enda beslut som jag har ställt min fråga. Det måste ha tillkommit något helt annat. Jag har gjort den reflexionen att det händer så mycket underligt. Maskeradligans chef exempelvis har ju som falsk polis opererat inne i polisstationen i Södertälje. Det förekommer underliga handläggningar, uppskov med ärenden osv. Är statsrådet beredd att ge en närmare förklaring av detta mycket underliga ärende?

Fru talman! Jörn Svensson har frågat justitieministern varför man har hävt klassificeringen av ”Ustasjarörelsen” som terroristorganisation. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. De s.k. terroristbestämmelserna finns i 30 § utlänningslagen . år 1982 föreskrevs i lagrummets tredje stycke att rikspolisstyrelsen skulle upprätta en förteckning över presumtiva terrorister. Regeringen hade att för styrelsen ange vilka grupper eller organisationer som därvid kunde komma i fråga. Jag utgår från att det är detta som Jörn Svensson syftar på. I samband med att polisens befogenhet att avvisa presumtiva terrorister avskaffades, togs bestämmelsen om den s.k. terroristförteckningen bort. Därmed bortföll också behovet av att i det sammanhanget klassificera vissa organisationer som terroristorganisationer. Denna formella ändring av bestämmelserna innebär inte någon förändrad syn från regeringens sida på den internationella terrorismen. Utvecklingen på detta område bevakas med ökad uppmärksamhet från regringens och rikspolisstyrelsens sida.

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har frågat socialministern om regeringen avser att ge kommunerna förutsättningar för att bibehålla ålderdomshemmen som en viktig resurs i äldreomsorgen också på lång sikt. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara interpellationen. Riksdagen har enhälligt antagit socialtjänstlagen och senare den nya hälsooch sjukvårdslagen. I båda dessa lagar finns en gemensam syn på hur vården och omsorgen om äldre och handikappade skall utformas. De social-, hälsooch sjukvårdspolitiska insatserna bör utformas utifrån principerna om normalisering och självbestämmanderätt. Ett betydelsefullt inslag i strävan mot normalisering är att man gör det möjligt för äldre och handikappade att bo kvar i sina bostäder under så normala förhållanden som möjligt. För att uppnå självbestämmande krävs dels ett utbud av stödoch serviceinsatser, som ger förutsättningar att tillgodose enskilda önskemål, dels ett respekterande av den personliga integriteten. Frågan om bibehållande av ålderdomshemmen i en eller annan form har behandlats av riksdagen vid skilda tillfällen under senare år. Det har bl.a. varit fråga om statsbidrag till driften eller till statlig bostadslångivning vid uppförande eller ombyggnad av ålderdomshem. Den allmänna inriktningen av samhällets insatser inom detta område har regeringen även redovisat i proposition 1984/85:142 om förbättrade boendeförhållanden för gamla, handikappade och långvarigt sjuka och i budgetpropositionen 1984 bil. 7 i vilken frågan om statsbidrag till driften av ålderdomshem behandlas. Socialstyrelsen har nyligen gjort en inventering av förhållandena för personer som fortfarande bor eller vårdas långvarigt på institutioner. Studien omfattar totalt 128 000 personer, varav nära 50 000 personer som bor på ålderdomshem. Många av dagens ålderdomshem är gamla, nästan 90 96 är byggda före 1970 och har en för låg boendestandard för att den skall vara ett acceptabelt alternativ till permanentbostad. Av de boende har exempelvis 35 Jo en genomsnittlig bostadsyta på mindre än 12 m?. Utvecklingen visar att det går att tillgodose omvårdnadsbehoven i den egna bostaden. Antalet platser i t.ex. ålderdomshem minskar successivt, de senaste två åren med drygt 2 000 per år. Landsting och kommuner satsar också i ökad utsträckning på olika former av primärvård och social hemtjänst. I dag är situationen alltför ofta den, att den som har behov av omfattande vårdinsatser samtidigt har en oacceptabelt låg boendestandard, vilket bl.a. socialstyrelsens inventering visar. Det är min bestämda uppfattning att detta på sikt måste ändras så, att målen om fullvärdig bostad och en god omvårdnadsnivå förenas och blir en rättighet för alla. Först när detta sker kan gamla och hjälpbehövande människor få möjlighet att åldras med värdighet och bibehållen självkänsla och integritet. Sammanfattningsvis är det övergripande målet för de äldres boende att både närmiljöerna och insatserna inom socialtjänsten och hälsooch sjukvården skall utformas så, att äldre i största möjliga utsträckning kan bo kvar hemma. Äldre som bor hemma skall få tillgång till den service, omvårdnad, vård och trygghet som de behöver. Detta gäller både den som endast behöver enstaka serviceinsatser och den som har ett behov av mer omfattande vårdeller omvårdnadsinsatser under dygnet. I vissa fall kan kvarboende ändå bli omöjligt och den enskilde bli tvungen att flytta till någon form av institution eller kollektivt boende. Även ett sådant boende måste emellertid fylla kraven på en fullvärdig bostad. Insatserna bör också vara individuellt anpassade, för att undvika passivitet och otillräcklig självbestämmanderätt. Ålderdomshem, som inte fyller kraven på en fullvärdig bostad och som inte kan ge en individuellt god omvårdnad, bör därför avvecklas eller byggas om. Jag vill dock framhålla att kommunerna i denna process måste handla med yttersta varsamhet och med stort hänsynstagande till önskemålen hos dem som redan bor på ålderdomshem.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Såvitt jag förstår är det direkta svaret på min direkta fråga ett nej. Statsrådet talar om vikten av normalisering och självbestämmanderätt i äldrevården. Normalisering är ”att göra det möjligt för äldre — — — att kunna bo kvar i sina bostäder under så normala förhållanden som möjligt”. Det kan vi vara ense om. Finns det bara tillräckligt med hemsamariter, så att de gamla får den hjälp de behöver och får den av i stort sett samma hemsamariter, då tycks de allra flesta vilja bo kvar hemma så länge de kan. Men sedan? Statsrådet hänvisar till proposition 1984/85:142 och till 1984 års budgetproposition. I dessa kan man finna att den socialdemokratiska regeringen inte vill ge något statsbidrag till drift av ålderdomshem ”eftersom statsbidrag till ålderdomshemmen skulle bidra till att bromsa det förändringsarbete som nu är i gång”. Man finner också att socialdemokraterna inte vill ge lån till upprustning av ålderdomshem. Den socialdemokratiska politiken när det gäller de äldres service och boende har lett till att kommunerna i dag kan få statsbidrag till byggande av servicehus och om man bygger om ålderdomshem till servicehus. Men kommunerna kan inte få bidrag om man vill bygga ett nytt ålderdomshem eller om man vill modernisera ett gammalt. Till personal på servicehus utgår statsbidrag. Men till personal på ålderdomshem utgår inget statsbidrag. Detta tycker jag är ett praktexempel på statlig styrning över de berördas huvuden! Är det då så underligt att antalet platser på ålderdomshem har minskat med 4 000 de senaste åren? Är det så konstigt att ålderdomshem läggs ner eller byggs om till servicehus? Om statsrådet tror att det är de äldres behov och önskningar som styr dagens nedläggningar av ålderdomshem, då anser jag att både statsrådet och regeringen har fel. I stället är det så att felaktigt utformade statsbidrag berövar äldrevården ett alternativ som absolut behövs. Detta har bekräftats för mig och många av mina riksdagskolleger av släkt och vänner, liksom genom insändare och tidningsenkäter och under besök på de ålderdomshem som finns kvar. Tidningen där hemma hade en enkät om åldringsvården. Första dagen kom 80 svar. 60 av de svarande ville ha kvar ålderdomshemmen, två var direkt negativa, och resten av svaren handlade om andra saker. Svaren kom från såväl de äldre själva som deras anhöriga och vårdpersonal. Väldigt många av de svarande ställde frågan: Vad skall det bli av mig när jag inte kan bo kvar hemma längre, inte vill till servicehus och inte behöver långvården än? Det är den frågan jag nu vill föra vidare till statsrådet: Hur blir det för denna kategori äldre när ålderdomshemmen är borta? Regeringen säger själv i 1984 års budgetproposition att antalet äldre personer i gruppen under 75 år minskar fram till sekelskiftet, medan gruppen över 85 kommer att öka från ca 120 000 till ca 170 000. Problemet med det gap som uppstår mellan servicehuset och långvården är alltså med nuvarande ekonomiska styrning stort. Jag skulle sätta stort värde på om statsrådet något ville kommentera detta. Under den korta taletid jag har kvar vill jag citera några av svaren på den enkät jag nämnde. I ett av svaren heter det: ”Båda delarna måste finnas, både ålderdomshem och servicehem. Gamla har olika behov, det finns de som bara passar på ålderdomshem medan andra vill klara sig själva. Politikerna lyssnar inte på dem som jobbar inom äldrevården eller på de gamla. Valfrihet måste vi ha.” En av de svarande, som arbetar inom vården, säger: ”Jag tycker att ålderdomshemmen ska finnas kvar för det finns många som inte passar att bo i servicehus. Anhöriga kanske tror att de får mera kontakter i en servicelägenhet men de gamla är precis lika ensamma där.” I svaret från en som kallar sig ”Snart 90” står: ”Lägg inte ner ålderdomshemmen. Där finns alltid någon att prata med. Jag väntar just nu på att få plats någonstans och jag vill bo på ett ålderdomshem, inte i en servicelägenhet. Jag tror att det går an att bo i servicelägenhet om man har släktingar som kan komma och hälsa på. Men många är ju ensamma. På ett ålderdomshem har man ju också samma personal hela tiden, till skillnad från en servicelägenhet där man kan få olika hemsamariter hela tiden.” — Det sistnämnda finns det naturligtvis möjlighet att åtgärda. Statsrådet slutar sitt svar med meningen: ”Ålderdomshem, som inte fyller kraven på en fullvärdig bostad och som inte kan ge en individuellt god omvårdnad, bör därför avvecklas eller byggas om.” Men varför kan inte ”byggas om” få innebära statligt bidrag till modernisering av ålderdomshem där så behövs?

Herr talman! Får jag först säga att det är värdefullt att vi i breda drag är överens om boendepolitiken när det gäller de äldre. Vi är överens om att det behövs en utbyggnad, att möjligheterna till eget boende måste vidgas, att vi behöver väl fungerande servicehus och att det i servicehusen kan finnas olika nivåer i fråga om service och tjänster. Vi har också i riksdagen varit överens om att man måste vara försiktig vid den omstöpning som nu pågår. Statsrådet pekar i sitt svar till Anna Wohlin-Andersson på den proposition om förbättrade boendeförhållanden för gamla som behandlades av riksdagen 1984. Men han nämner inte — och det tycker jag är litet egendomligt — att riksdagen faktiskt hade invändningar mot propositionen på den här punkten och att riksdagen framförde att man vid granskningen av ansökningarna om lån för utbyggnad av ålderdomshem skulle vara mycket varsam och flexibel och visa ett generöst sinnelag. Jag tycker också att det är synd att statsrådet i sitt svar enbart drar fram negativa aspekter på ålderdomshemmen. Vi får t.ex. höra att nästan 90 96 av ålderdomshemmen är byggda före 1970 och har en alltför låg boendestandard för att kunna vara ett acceptabelt alternativ som permanentbostad. Men, Bengt Lindqvist, en mycket stor del av våra bostäder i Sverige är faktiskt byggda före 1970, och jag tror inte att det förhållandet att en bostad är byggd före 1970 skall behöva betyda att den inte kan användas som bostad. Det finns trots allt väldigt många väl fungerande ålderdomshem, där människor också trivs. Det kan därför inte vara rimligt att så bestämt driva på en omvandling som innebär att människor rycks upp ur den miljö där de är rotade, eller inte får tillbringa sin ålderdom i den miljö de har sett fram emot att få komma till. Jag tror att det skulle vara värdefullt om också regeringen visade en mera generös och förstående attityd till uppfattningen att ålderdomshemmen spelar en viktig roll i bostadsförsörjningen för de äldre och i omvårdnaden av dem. När riksdagen behandlade den här frågan 1984 beställde man av regeringen en rapportering om hur lånebestämmelserna tillämpades ute på fältet. Nu får vi via massmedierna då och då rapporter om att länsbostadsnämnderna inte alls är så flexibla som riksdagen förutsatte. Jag skulle mot den bakgrunden vilja fråga statsrådet Lindqvist: När kan riksdagen räkna med att få den redovisning av tillämpningen av lånebestämmelserna i fråga om ombyggnad av ålderdomshem som begärdes 1984?
Herr talman! Jag tror faktiskt att vi egentligen är mer överens än vad mina båda meddebattörer ger intryck av. Men om jag i mitt svar glömde att stryka under behovet av flexibilitet, ber jag att få rätta till detta nu. När ålderdomshemmen avvecklas eller byggs om till den standard som riksdagen så klart och tydligt har ställt sig bakom är det viktigt med yttersta varsamhet och flexibilitet i det arbetet — låt mig upprepa detta. Jag menar att den politik som jag nu har redovisat har ett konkret och direkt stöd i de riksdagsbeslut som har fattats på senare tid. Inför den här debatten har jag mycket noga gått igenom socialutskottets yttrande till bostadsutskottet i samband med behandlingen av den proposition om förbättrade boendeförhållanden som lades fram våren 1985. Den mellanform av boendealternativ som utskottet beskriver i sitt yttrande innebär att de äldre skall ha ett eget rum med en större bostadsyta, toalett, dusch och kokmöjligheter, och det talas också om att man bör upprätta personliga hyreskontrakt. Därmed har man lagt grunden till en boendeform som skiljer sig på några punkter från det som ålderdomshemmen i dag representerar. Socialutskottet konstaterar också i sitt yttrande att ålderdomshemmen i dag inte uppfyller kraven på den mellanform som här har beskrivits. Jag tycker det är viktigt att slå fast att det på den punkten råder mycket stor enighet och en klart uttalad policy från vår riksdag. Bostadsutskottet för sin del konstaterade att med den beskrivning av mellanformen som socialutskottet gjorde behövs ingen ytterligare princip eller regel för den lånegivning som föreslås i propositionen. Bostadsutskottet ställer sig bakom de regler som anges i propositionen. Bostadsutskottet gör ytterligare ett viktigt konstaterande, nämligen att vi i fortsättningen bör skilja på den fullvärdiga egna bostaden och lokaler för vård. Ingen av oss bestrider att vi också i framtiden behöver institutioner för att ge vård i olika sammanhang. Jag nämnde ju också i mitt svar att när det gäller äldre människor som har bott länge i sin egen bostad kommer man i en del fall till den punkt där detta inte längre är möjligt, eftersom vårdbehovet har blivit så omfattande. Därvid måste det finnas institutioner eller andra former av kollektivt boende, vilka också de bör uppfylla högt ställda krav på boendestandard och ge möjlighet till självbestämmande och inflytande i den vårdsituation som man då kommer till.

Herr talman! Att ha det bra betyder inte bara eget rum med egna möbler och toalett. Att ha det bra betyder för många trygghet, någon att prata med, ett visst mått av sällskapsliv och för en hel del möjlighet att bo kvar i hemsocknen. Jag har bevittnat gråten och uppgivenheten när man tvingat gamla att flytta från socknens trivsamma ålderdomshem till centralortens servicehus. Den dagliga kontakten med gamla vänner bryts, och borta är den välkända utsikten från hemmets vävstuga. Att, som statsrådet verkar göra i sitt första svar, sätta likhetstecken mellan servicehus och aktivering är fel. Prot. 1986/87:27 = Det finns lika goda om inte bättre möjligheter till aktivering på ålder 17 november 1986 domshem. ola rem oa er Jag har under den här debatten fått lära mig — jag hoppas att jag har fattat det hela rätt — att man kan få statligt bidrag om man moderniserar ett ålderdomshem. Det tycker jag var ett alldeles utmärkt besked. Men då återstår oftast det som är det viktigaste när en kommun bygger någonting, nämligen driften. Vad gäller i fråga om statsbidrag till driften av ett moderniserat ålderdomshem? Är det möjligt att statsrådet och statsrådets parti kan gå med på statsbidrag till driften av ett sådant? Det är mycket väsentligt att få besked om detta. Visst behöver vi olika former av vård för de äldre — det är vi helt eniga om. Det är bara det att lösningen på problemen under perioden mellan det egna boendet och långvården icke alltid är lika med servicehus för alla. Därför vore det intressant att få det här med driften belyst.

Herr talman! Det är riktigt att det råder stor enighet — det underströk jag redan i mitt första anförande. Men den enigheten gäller inte riktigt det som regeringen föreslog 1984; riksdagen modifierade regeringens förslag i vissa avseenden, bl.a. just på den här punkten. Riksdagen underströk behovet av varsamhet och flexibilitet och bad att regeringen skulle återkomma med en rapportering om hur reglerna tillämpades. Jag tillät mig att ställa frågan till Bengt Lindqvist: När kan vi få se den rapporten? Det finns nämligen uppgifter utifrån fältet — låt vara lösa uppgifter — om att man i länsbostadsnämnderna inte riktigt uppfattade detta så som vi gjorde i riksdagen. Det är möjligt att den snäva attityd som man på sina håll lär ha gentemot ålderdomshemmen har att göra med den, som jag uppfattar det, litet negativa hållning som regeringen har intagit. I svaret är det bara de negativa sidorna hos ålderdomshemmen som dras fram. Det är också så, som Anna Wohlin-Andersson sade, att man faktiskt diskriminerar ålderdomshemmen vad gäller statsanslagen för social hemtjänst. Den sociala hemtjänst som går till eget boende eller till servicehus får kommunen statsbidrag för, men den personal som arbetar på ålderdomshem berättigar inte kommunen till något statsbidrag. Detta har det, som Bengt Lindqvist vet, förts diskussioner om i riksdagen, och vi har från vår sida sagt att det är rimligt att beräkna statsbidrag på alla personalkategorier för att därigenom få neutralitet till stånd. Som sagt: Det vore intressant att veta om Bengt Lindqvist kan ge besked om när riksdagen kan få en rapportering om hur beslutet från 1985 tillämpas.
Herr talman! Låt mig på den sista frågan svara, att eftersom detta tillhör ett annat departement, nämligen bostadsdepartementet, har jag för dagen inte svaret. Jag skall givetvis ta med mig frågan till bostadsministern, och vi får väl redovisa svaret på något lämpligt sätt för socialutskottets ordförande. Jag skulle först och främst vilja slå fast att vi är överens när det gäller omsorgen och varsamheten om de människor som i dag bor och vistas på Vi är vidare, tror jag, överens om att också äldre människor skall ha en god boendestandard. I själva verket handlar boendet i morgondagens äldreomsorg om tre ting: för det första om en fullvärdig bostad, för det andra om en omvårdnadsnivå som motsvarar behoven, dvs. även en mycket långt gående omvårdnad kan ges i hemmet, och för det tredje om att omvårdnaden måste ges i sådana former att den enskilde har möjlighet till självbestämmande och integritet. Vi har konstaterat att dagens ålderdomshem inte uppfyller dessa tre kriterier men att det går att uppfylla dem. Vi menar därför, att när det gäller standarden för äldre människor och åldrandet i morgondagens Sverige, skall den typ av ålderdomshem som vi har i dag ersättas med en omvårdnad som motsvarar alla dessa tre krav, dvs. i de fall det rör sig om personer som har behov av en omfattande omvård. Detta är ingen prutning på något sätt, utan en avancerad målsättning som ju flyttar fram positionerna. Nu har vi detta krav på en fullvärdig bostad för alla och möjlighet att bo kvar även för den som har omfattande handikapp och vårdbehov, och då kan man omvänt ställa frågan: Vem är det på sikt som denna standard inte skall komma till godo? Jag förmedlar gärna uppgiften att 50 96 av dem som bor på ålderdomshem i dag inte själva har bestämt att de skulle dit. Detta kan vara intressant att fundera över. Jag menar att i morgondagens samhälle skall alla ha rätt till en fullgod bostad och omvårdnad i hemmet, på sådana villkor att det finns möjligheter till både självbestämmande, sociala kontakter och integritet för den enskilda människan. Så upprepar jag igen: Vi måste vara mycket varsamma med de människor som finns på dagens ålderdomshem, så att de som har vant sig vid de rutiner som finns där och utvecklat sitt liv utifrån de förutsättningarna inte kommer i kläm.
Herr talman! Det här tycker jag är en intressant debatt. Jag vill tacka statsrådet för att han går in i debatten och verkligen försöker svara på våra frågor. Som slutord vill jag säga att jag hoppas att kravet på fullvärdig bostad och personlig integritet inte går ut över det som många av dagens åldringar anser så värdefullt i ålderdomshemmen, nämligen den sociala gemenskapen, trivselfaktorn och dygnet-runt-tryggheten. Detta anser jag är oerhört väsentligt.

Herr talman! Görel Thurdin har ställt följande frågor till mig: 2. Avser regeringen att ta initiativ till att beredskapsmålen skrivs in i vägverkets och SJ:s instruktioner? Låt mig först framhålla att jag är tacksam över att Görel Thurdin har ställt sin interpellation. Det ger mig nämligen möjlighet att rätta till vissa missförstånd. En central del i transportpolitiken är, som Görel Thurdin påpekar i sin interpellation, att skapa förutsättningar för en tillfredsställande trafikförsörjning i landets olika delar. Detta har regeringen uttalat i regeringsförklaringen. Där står: ”Strävan efter regional balans och rättvisa skall i ökad utsträckning styra politiken inom alla samhällssektorer. Utsatta regioners möjligheter att utveckla nya näringar skall förbättras, bl.a. genom kommunikationer, utbildning och teknikspridning”. I det trafikpolitiska uppföljningsoch utvecklingsarbete som nyligen har påbörjats inom kommunikationsdepartementet läggs stor vikt vid regionalpolitiken. Målsättningen med utvecklingsarbetet är att säkerställa en fortsatt utveckling mot ett effektivt transportsystem — ett transportsystem som också kan förenas med ett ansvarstagande för miljö, säkerhet och en rättvis fördelning. Att skapa förutsättningar för en tillfredsställande trafikförsörjning i landets olika delar ingår alltså som en viktig del i denna målsättning. Regeringens uppfattning är också att de framtida väginvesteringarna inte skall koncentreras till de tre storstäderna eller huvudvägarna mellan dessa. I dagsläget bör därför vägbyggnadsmedlen inte användas till att bygga ut en s.k. motorvägstriangel eller endast satsas på ett fåtal vägar. Det finns stora vägbyggnadsbehov i hela landet, inte minst i Jämtlands och Västernorrlands län. Som Görel Thurdin påpekar måste många vägar i dessa län stängas helt eller delvis i samband med tjällossningen. Kraftiga investeringar måste därför göras bl.a. i skogslänen om man på kort sikt t.ex. vill höja bärigheten på de svaga broarna. Jag undersöker för närvarande vilka möjligheter som finns att få till stånd sådana åtgärder tidigare än vad som är möjligt med ordinarie vägmedel. Det är inte liktydigt med att t.ex. Jämtlands näringsliv skall finansiera de jämtländska vägarna. Det är tvärtom ett uttryck för att regeringen prioriterar dessa problem mycket högt och aktivt söker en lösning som är till gagn för näringslivet i de berörda områdena. Även på järnvägsområdet finns angelägna investeringsbehov. Jag vill också nämna att staten årligen av regionalpolitiska skäl köper tågtrafik för drygt 1,2 miljarder kronor, pengar som används för att SJ inte bara skall kunna köra tåg som är lönsamma strikt företagsekonomiskt utan också utföra trafik som är av betydelse för en balanserad befolkningsoch näringslivsutveckling. Jag vill även framhålla att det inte behöver vara ett motsatsförhållande mellan investeringar på nationell och lokal nivå. Att Sverige har bra förbindelser med omvärlden —t.ex. viktiga exportmarknader — är något som näringslivet i alla regioner i landet är beroende av. I många fall kan åtgärder som i första hand främjar den nationella och internationella trafiken ha väl så stor regionalpolitisk effekt som åtgärder när det gäller vägar och järnvägar som främst tillgodoser lokala eller regionala transportbehov. Slutligen vad gäller beredskapsmålen vill jag endast påpeka att såväl vägverket som SJ skall genomföra verksamheten i fred på ett sådant sätt att även totalförsvarets krav tillgodoses. Det står redan inskrivet i deras instruktioner.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Den skulle aldrig ha ställts, om inte förhållandena när det gäller kommunikationsnätet rent ut sagt vore bedrövliga i stora delar av landet. Jag vill genast nu säga att jag inte anser det vara lokala intressen då det är fråga om kanske 60 96 eller mer av vårt lands yta, om man tar med i beräkningarna alla utflyttningsområden. Jag hävdar dessutom bestämt att varken regeringen, kommunikationsdepartementet, SJ eller vägverket hittills i handling visat något intresse för att leva upp till det samhällsekonomiska synsätt som jag åberopar i min interpellation och som finns angivet i utskottsbetänkande om detta ärende och i tillfogade reservationer från bl.a. centern. Jag har noterat att i regeringsförklaringen påpekas utsatta regioners möjligheter att utveckla den för alla så viktiga infrastrukturen. Jag har därtill mycket noggrant noterat att kommunikationsministern aviserar en förändrad syn på satsningen på vårt vägnät, där han är inställd på att inte prioritera motorvägar och huvudvägarna mellan de tre storstäderna före övriga vägnätet. Det är nog nödvändigt. Av rapporter att döma tycks vårt vägnät vara på väg mot samma kris som i USA, där brist på underhåll kommer att kosta USA mycket stora pengar. Därför borde inte några motorvägar byggas fr.o.m. nu. Det tråkiga i det här sammanhanget är att utvecklingen i de utsatta regionerna väsentligt skadats på grund av att kommunikationsnätet varit så eftersatt. Avgörande för en regions utveckling är att det finns bra transportmöjligheter. Därför är det så viktigt att åtgärderna sätts in snabbt, nu. Satsningar på dataoch telekommunikationer, på väg och järnväg är basinvesteringar och lyfter fram regionerna. Vi kan inte prioritera några områden framför andra, för då förlorar företagen den konkurrenskraft som de rimligtvis bör få ha. De stora företagen ligger där de ligger, men de är i sin tur beroende av en mängd underleverantörer som skulle kunna vara spridda över landet på helt annat sätt, om vi hade fungerande kommunikationsnät. Jag har nu talat om vägnät, men vi har ju också någonting som heter järnvägar. Den spårbundna transporten har fördelar både när det gäller godstransport och när det gäller persontransport. Den är relativt billig, den har stor lastkapacitet och den är mycket miljövänlig. Det är i fråga om järnvägarna som det felaktiga tänkandet tydligast kommer till uttryck. Det måste bli ett slut på det rent företagsekonomiska tänkandet vid investeringar i samhällsservice. Har vi beslutat i riksdagen att människors behov av service i form av vägar, järnvägar, skolor, vård, teleoch datanät, m.m. skall ges till alla i hela landet, då måste departement och statliga verk anpassa sig till detta. Då kan inte SJ och vägverket fortsätta planera på det sätt som nu sker. Om regeringen tänker sig att ”gå i land” med att omsätta sin regeringsförklaring, då krävs en annan hantering av SJ och vägverket. I deras framtidsbeskrivningar finns varken samhällsekonomiska, regionalpolitiska eller försvarspolitiska aspekter angivna. Det finns en orsak till att vi på våra universitet har två ekonomiska ämnen, som heter nationalekonomi och företagsekonomi. Nationalekonomi handlar inte bara om att trycka sedlar och utöva finanspolitik. Det handlar om ett helt annat slags bokföring än den som sker ute i företagen. I landets bokföring krävs att vi för in samhällskonton, så att vi vid samhällsekonomiska bedömningar bokför de kostnader som uppstår då inte en satsning sker på järnvägar eller vägar i de utsatta områdena. På minussidan skall stå förlorade kapitalinvesteringar i industrier, skolor, bostäder, affärer, förlorade arbetstillfällen, förlorad initiativkraft och dynamik, kostnader för utflyttning och även för inflyttning. Görs detta? Inte det minsta! Statsrådet och regeringen måste förstå att vi har viktiga näringsliv även i de utsatta regionerna, som har stor betydelse för hela landet. Det är inte så, herr talman, att regionala behov, precis som statsrådet säger i sitt svar, kan ställas mot nationella. De regionala problemen är ju ett nationellt problem. Jag vill påstå att SJ är både ett nationellt och ett regionalt problem. Man kan snart inte slå upp en tidning utan att få läsa negativa saker om SJ. I tidningen Statsanställd tar man upp lokalvården, där det är dålig organisation, omodern materiel, ingen eller otillräcklig utbildning. Den är orationell och dyr. Frågan är om det inte gäller fler områden inom SJ. Nya City Express var ett stort misslyckande. Restaurangvagnarna var ofta trasiga redan vid utgångsstationerna och städningens standard sämre än vanligt. Järnvägsposten skall dras in på flera håll, därför att tidtabellerna inte är lagda så att de passar. Detsamma gäller antagligen persontrafiken också. Trots alla företagsekonomiska kalkyler drivs hela SJ företagsekonomiskt dåligt. 300 milj. sämre än budgeten för 1986 är beräkningarna. Hur kommer det sig? På vilket sätt kan kommunikationsministern påverka SJ till det bättre? Beredskapsmålen följs inte — det hävdar ÖB. Varför följer inte SJ sina instruktioner om beredskapsmålen? — det borde man ju vara skyldig att göra. Statsrådet tog inte upp tänkta investeringar när det gäller våra järnvägar, och det beror antagligen på att det inte finns några planerade investeringar som passar in i de regionalpolitiska mål som regeringen har deklarerat. Herr talman! Det måste bli en annan tågordning. Annars spårar stora delar av vårt samhälle ur.

Herr talman! Jag hade inte för avsikt att ta upp någon allmän regionalpolitisk debatt med Görel Thurdin. Vi kanske skall försöka att hålla oss till vad frågan handlar om, nämligen hur trafikpolitiken och kommunikationerna kommer in i de regionalpolitiska sammanhangen. Då måste jag nog säga att det är en viss överdrift om man påstår att varken regeringen eller riksdagen i handling skulle ha visat något intresse för att leva upp till de regionalpolitiska mål som man i olika sammanhang har uttalat.

De satsningarna har också innevarande år fortsatt, med det s.k. Bergslagspaketet, där också kommunikationsmedel ingick i mycket stor utsträckning i samband med kompletteringspropositionen, i vilken nya medel anslogs för bl.a. trafikinvesteringar i de norra delarna av landet. Jag kan inte räkna upp alla dessa insatser. Men jag vågar nog hävda att det har gjorts insatser för de här regionerna som har varit av mycket stor betydelse, inte minst på kommunikationsområdet, och att man i stor utsträckning när det gäller regionalpolitiken under de senaste åren redan har använt just kommunikationssektorn, därför att man vet att den har stor betydelse i det här sammanhanget. Det är klart att det finns områden där man fortfarande kan konstatera att man inte är nöjd — jag har också konstaterat det i svaret som jag lämnat till Görel Thurdin. Där får man naturligtvis fortsätta att bearbeta dessa instrument.

Det är också helt klart sedan många år — sedan 1979, när riksdagen tog sitt senaste mer övergripande trafikpolitiska beslut — att det är de samhällseko nomiska bedömningarna som i högre grad skall komma in när det gäller trafikutvecklingen över huvud taget. Det riktmärket och den övergripande principen gäller den trafikplanering som vi har också i dag.

Som jag sade i interpellationssvaret är det inte av några andra än regionalpolitiska — och i viss utsträckning sociala — skäl som riksdagen ändå anslår mer än 1,2 miljarder kronor för att SJ skall kunna upprätthålla trafik på de delar av bannätet där det uppenbarligen inte går att upprätthålla någon trafik på sedvanliga affärsmässiga grunder. Jag tycker att det går att dokumentera att bilden inte är så mörk som Görel Thurdin i sin interpellation och i sitt inlägg här — trots att jag fick tillfälle att rätta till en del av missförstånden — försöker måla den. Sedan säger Görel Thurdin att det inte behöver byggas några motorvägar över huvud taget. Jag undrar om det verkligen är en uppfattning som är representativ för det parti som Görel Thurdin företräder eller om det är hennes personliga åsikt. Ett av de få pågående motorvägsbyggena — nere i Halland — är visserligen beslutat före min tid som kommunikationsminister. Men jag kunde på nära håll uppleva hur det ena centerpartistiska kommunalrådet och landstingsrådet efter det andra — detta län är ju centerdominerat — uppvaktade min företrädare och sade: Vi vill absolut inte ha något annat än en motorväg i länet, en motorväg är den enda standard som är acceptabel. Skall vi avbryta det bygget för att tillgodose Görel Thurdins synpunkter?

Herr talman! Det är bra att vi kan börja med litet allmänna förutsättningar innan vi går in på specifika ändamål i fråga om trafikpolitiken. När det gäller motorvägar vill jag säga att om stora delar av vägsystemet håller på att förfalla, så är det väl viktigare att vi upprätthåller detta vägsystem än att vi bygger motorvägar. I de utsatta Norrlandslänen finns massaoch pappersindustri, tung verkstadsindustri, annan verkstadsindustri och stålindustri. Hela landet är beroende av dessa industrier — och beroende av att det fungerar runt omkring industrierna och att de har möjlighet att anställa kompetent arbetskraft. I norra delen av Sverige är man lika beroende av ett fungerande järnvägsnät som man är i södra Sverige. Den stambana som vi har i dag binder inte samman de större Norrlandsstäderna mer än med s.k. tvärbanor. Persontrafiken har minskat i betydelse och även i kvalitet på grund av kapacitetsproblem på stambanan till följd av att godstrafiken har ökat starkt — och det sistnämnda är ju positivt. Det finns nu ett förslag om ny ostkustbana som har stöd bland kommunikationsanläggningsforskare vid Luleå tekniska högskola och Umeå universitet, hos Norrlandsförbund, hos industri och hos många människor. Det är ett projekt som kommer att kosta mycket pengar, men det är också en framtidsvision som kommer att ge landsändan en annars snart förlorad framtidstro, en känsla av att det finns ett värde som skall tas till vara. Jag vill höra vad kommunikationsministern anser om ett sådant förslag. I Örnsköldsvik — som jag vill ta som exempel eftersom jag känner till den staden bäst — finns en unik verkstadsindustri. Den är i stort behov av utbildad arbetskraft — som är svår att få tag i därför att arbetsmarknaden är för liten just i Örnsköldsvik. Om Örnsköldsvik kunde ha gemensam arbetsmarknad med Umeå, skulle förhållandena bli helt annorlunda. Vi har emellertid dåliga interkommunala förbindelser, och vi har inte någon möjlighet till pendling mellan dessa orter. En utbyggd ostkustbana skulle möjliggöra en pendling. Men SJ resonerar inte längre om Norrland, och det oroar mig. Jag vill dra några paralleller ur de planer för persontrafiknätet på 2000-talet som SJ tagit fram. Där står det t.ex. om Landskrona, som ligger i närheten av Helsingborg, att Landskrona behöver en bättre infrastruktur för att få pendlingsavstånd till Helsingborg och att det är bra om man bygger en järnväg, så att möjligheter till pendling kan föreligga. Om man ersätter Landskrona med Örnsköldsvik och Helsingborg med Umeå, så gäller samma sak. För Karlstads del sägs att stora befolkningsminskningar är att vänta i Värmland och att man kan anta att stora regionalpolitiska ansträngningar kommer att göras där framöver. Då tänker man sig att järnvägsbyggen är bra som framtida sysselsättning.

Herr talman! Jag behöver inte polemisera mot mycket av det som Görel Thurdin sade i de inledande avsnitten av sin replik. Hon tog där upp den typ av problem som vi har för avsikt att diskutera i det utvecklingsarbete som vi just har inlett. Vi är naturligtvis allesammans medvetna om att det hela tiden sker förändringar på trafikområdet liksom på andra områden. Det som Görel Thurdin tog som ett exempel, nämligen att den stambana som man drog då man en gång i tiden byggde ut järnvägarna inte stämmer med behoven i dagens kommunikationsnät. Det kan ju vara en utgångspunkt för sådana här funderingar. När jag möter uppvaktningar från norrländska kommunalpolitiker pratar de visserligen ofta om järnvägarna och om SJ, men de pratar minst lika ofta om behovet av att bygga ut flygplatser. Det är ett krav som man har i dagens läge men som man inte särskilt starkt tryckte på för ett par decennier sedan. Det kan mycket väl diskuteras i detta utvecklingsarbete. Då är det väl inget fel att också trafikverken bidrar med att ta fram diskussionsmaterial och underlag för en debatt om hur det skall vara i framtiden. Görel Thurdin måste vara lika medveten som jag är om att den handling ur vilken hon citerade, nämligen den debattskrift som SJ nyligen tagit fram, inte är något regeringsdokument. Den är över huvud taget inte politiskt behandlad på något sätt utan just bara ett inlägg i den pågående diskussionen om SJ:s framtida verksamhet. Vi står lika fria var och en av oss att bedöma de frågorna. Låt oss gärna få en konstruktiv och framtidsinriktad diskussion, men den måste bygga på ett faktiskt underlag. Till det faktiska underlaget hör att det redan har gjorts och kommer att göras ytterligare målmedvetna regionalpolitiska insatser också på kommunikationsområdet och att man när det gäller den planeringen inte har övergett vissa delar av landet. Tvärtom — det vill jag hävda — har man gett de delar av landet som är regionalpolitiskt utsatta en mycket hög prioritet under senare år. Jag skulle kunna ta åtskilliga exempel, men jag skall bara ta ett enda för att belysa vad jag menar. Vi talar alltså om de statliga väganslagen. Som jag sade i interpellationssvaret är jag medveten om att det fortfarande finns mycket att göra när det gäller Norrlandslänen och att vi därför håller på att planera ytterligare åtgärder. Men om vi håller oss till de statliga väganslagen till underhåll av vägnätet i årets budgetproposition finner vi, om vi tar ut ett av de län som Görel Thurdin använder som exempel i sin interpellation, att anslaget via vägverkets budget till Jämtlands län i år blir ca 217 milj.kr. Fördelar vi den summan på antalet invånare i länet blir det 1 611 kr. per invånare. Motsvarande anslag i Stockholms län är för samma budgetår 423 milj.kr. till de statliga vägarna — det är dem jag talar om här — vilket innebär ca 270 kr. per invånare jämfört med 1 611 kr. per invånare i Jämtlands län. Jag tror inte att man mot den bakgrunden kan hävda att vi för en politik som bara inriktar sig på de växande storstadsområdena och att vi glömmer bort att underhålla kommunikationsnätet ute i glesbygderna.

Herr talman! Med tanke på alla de stora satsningar som kommunikationsministern hävdar sker är det ganska konstigt att man inte upplever något av dem när man far runt i dessa områden och pratar med människor, exempelvis representanter för näringslivet. Effekterna av de stora satsningar som påstås ske borde ju på något sätt få genomslag. Det har blivit ökade satsningar, det kan jag hålla med om. Det beror på att vi har stått här och kämpat för att få dem. Och det är väl bra att vi tar upp ett diskussionsunderlag i denna kammare — det var ju till för att diskuteras — så att det inte bara ligger där och utgör grund för framtida beslut utan att någon diskuterat det. Det är bara så att de behov som man finner när det gäller kommunikationsnätet är desamma över hela landet. Vägar och järnvägar binder tillsammans ett nät som lyfter fram olika orters förmåga till kommunikation med andra orter och ger dem möjlighet att få i väg produkter och att få tillbaka andra produkter. Dessutom ger detta en grundförutsättning för boende och för sysselsättning. Men förhållandena är väldigt olika i landet, och det har lett till en stor folkomflyttning. Jag har noterat ett nytänkande när det gäller vägar. Nu återstår alltså ett nytänkande när det gäller järnvägar. Om människorna i de utsatta regionerna skall uppleva att regeringen handlar som den säger, krävs det att man börjar tänka samhällsekonomiskt och får SJ att tänka i nya banor, bl.a. norr om Sundsvall. Annars fortsätter socialdemokraternas tredje väg att leda raka spåret till Stockholm.

Herr talman! Jag vill passa på tillfället att lägga fram några synpunkter i den här interpellationsdebatten. I nästa vecka får jag av kommunikationsministern svar på en fråga om väganslagen till Stockholmsregionen. Det kan ändå vara värdefullt för mig att få höra litet om hans allmänna syn på fördelningsfrågorna, som kan ligga till grund för transportpolitiken i stort. Vi är överens om att transportpolitiken skall syfta till att skapa förutsättningar för ett bra kommunikationsnät över hela landet. Detta kan naturligtvis ske på litet olika sätt. Jag vill komplettera kommunikationsministern på en punkt, nämligen när det gäller transportstödet. Förutom godstransportstöd och persontransportstöd, som utgår till järnvägsnätet i Norrland, utgår det numera också persontransportstöd för flyg. Flyget har blivit ett angeläget transportmedel även regionalpolitiskt. När det gäller motorvägar har jag den synpunkten att det är mycket väsentligt att även dessa byggs ut. Kommunikationsministern har uttalat att flaskhalsar skall byggas bort, och i det sammanhanget kan motorvägarna tjäna som ett ådersystem för att hela vägnätet skall fungera bättre. När det gäller fördelningen av anslagen till vägnätet över landet är jag litet fundersam. Jag skulle gärna vilja fråga kommunikationsministern om man, mot den bakgrund som kommunikationsministern själv har redovisat beträffande den tidigare fördelningen över landet, i den översyn av olika kommunikationsfrågor som nu skall påbörjas inom kommunikationsdepartementet också ämnar titta över det fördelningssystem för väganslagen som hitintills har gällt. Det kanske skulle behöva ses över, och kanske skulle man t.o.m. mer beakta belastning och förslitning av vägnätet, beroende på t.ex. befolkningsunderlaget.
Herr talman! På den sista frågan kan jag svara att vi i samband med arbetet med en sådan här allmän översyn givetvis också tar ställning till om fördelningssystemet är det lämpligaste eller om andra regler skall tillämpas när det gäller fördelningen av väganslagen över landet.

Det var bl.a. väganslagen som då kom i fråga. Om man vill ge en rättvis bild av situationen, tycker jag att de insatserna bör noteras. Jag förstår inte riktigt vart Görel Thurdin åker. Jag förstår alltså inte hur hon kan åka omkring i olika regioner utan att upptäcka de konkreta resultaten av gjorda insatser — det har ju skett väsentliga vägförbättringar i många län, exempelvis i Norrlandslänen, som en följd av gjorda insatser. Dessa förbättringar är påtagliga. Man behöver alltså inte se sig om särskilt länge för att upptäcka dem. Men givetvis är vi som ett led i den här översynen öppna för diskussioner om fördelningssystemet är riktigt utformat när det gäller de ordinarie väganslagen.
Herr talman! Jag är tacksam för det beskedet. Jag vill också påpeka att stora belopp under en lång följd av år, som kommunikationsministern själv sade, har utgått till vägbyggande i Norrland. Dessa pengar har främst varit arbetsmarknadsmedel, men de har räknats in i de ramar som gäller för vägbyggandet. Man har alltså tittat på fördelningen från vägverket. I den senaste budgeten fastslogs att arbetsmarknadsmedel inte skulle räknas in i ramarna. Därför kan det finnas skäl att också se över fördelningssystemet.

Herr talman! Moderata samlingspartiets representanter i skatteutskottet har fogat fyra reservationer till utskottets betänkande nr 4, om vissa alkoholpolitiska frågor, som behandlar drygt 30 motioner väckta under den allmänna motionstiden i januari i år. Utskottet har avstyrkt samtliga motioner. Den första reservationen rör utformningen av dryckesbeskattningen, i vilken vi tillsammans med utskottets folkpartister begär en sådan successiv sänkning av skatten på kvalitetsviner som riksdagen begärde för tre år sedan. Det har nu gått så lång tid att regeringen snarast bör effektuera riksdagsbeslutet för mer än tre år sedan. ; De tre följande reservationerna är vi moderater ensamma om. Vi har tidigare framfört det önskvärda i att mellanölet på sikt återinförs. Den ökande starkölsförsäljningen kan tolkas som ett tecken på att svensken börjar tröttna på det s.k. folkölet, i all synnerhet som en betydligt starkare öltyp får säljas fritt i de flesta andra länder. Mot bakgrund härav borde man acceptera ett öl med 3,2 viktprocent alkohol, som föreslagits i en motion. Som bekant har man rätt att tullfritt till Sverige införa en begränsad mängd alkoholdrycker och tobak. När man flyger måste dessa varor inköpas utomlands och sedan medföras ombord på flygplanet. Enligt vår uppfattning skulle flera fördelar vara att vinna om dessa inköp tilläts äga rum på flygplatsen vid ankomsten till Sverige. Valuta skulle sparas, och passagerarnas trivsel och bekvämlighet skulle öka, liksom ekonomin för de svenska flygplatserna. Transportekonomiskt skulle det också vara fördelaktigt, och ytterligare ett plus är att flygsäkerheten skulle bli bättre. Mycket talar alltså för en ankomstförsäljning, och regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag i den riktningen. Sedan några år tillbaka kan ekonomisk misskötsamhet eller blotta misstanken om sådan misskötsamhet leda till att näringsidkare berövas sitt serveringstillstånd eller nekas att få ett sådant tillstånd. En restaurangägare kan med nuvarande bestämmelser utsättas för ett godtycke, och vi tycker inte att det är acceptabelt att en näringsidkare på lösa grunder kan berövas sina utkomstmöjligheter. Alkoholhandelsutredningens förslag beträffande dessa frågor sysselsätter för närvarande socialdepartementet, och en proposition väntas i början av nästa år. Det är betydelsefullt att de viktiga rättssäkerhetsfrågor som tas upp i motionerna 802 och 829 verkligen beaktas när man utformar den kommande propositionen. Slutligen har vi moderater i ett särskilt yttrande understrukit vikten av att kommuner som inte har en systembutik får en sådan inom rimlig tid. Nuvarande praxis är att fyra nya butiker per år öppnas, vilket är i minsta laget med tanke på att mer än 30 kommuner för närvarande står i kö och väntetiden följaktligen kan komma att uppgå till minst 7-8 år. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 3, 4, 5 och 6.